Fru talman! Låt mig också uttrycka en glädje över att det från fyra av riksdagens partier faktiskt ställts krav på en lagstiftning, men också en förvåning över att moderaterna fått styra och ställa i regeringen i den här för kvinnorna så väsentliga frågan. Det är uppenbarligen så att centern och folkpartiet har fallit undan, precis som i så många andra frågor. Men, som sagt, jag är glad därför att det rimligen innebär att vi kommer att få en lagstiftning om inte nu så till våren, efter motionstiden. Jag är däremot inte lika nöjd som Maj Britt Theorin med det svar som Elisabet Holm gav på våra frågor. Det är uppenbarligen inte bara professorer som ändrar uppfattning från vecka till vecka. Det är t.o.m. så att statsråd gör det i ett och samma svar. Elisabet Holm svarade nej på två direkta frågor men vidhöll samtidigt att det inte är någon enkel fråga, att en rad invandrarkvinnor faktiskt kontaktat henne och sagt åt henne att det här är deras kulturmönster och att vi inte skall lägga oss i det. Hon vidhåller därmed den uppfattning som hon gav uttryck för redan i svaret, nämligen att det här är en kulturell fråga, som vi skall visa respekt för i den svenska lagstiftningen. Jag tycker att det här finns något som inte tagits fram tillräckligt, nämligen att vi har en lagstiftning i detta land som gäller alla människor som finns här. 161 Vi har en lagstiftning som gäller aga av barn, en lagstiftning som man kanske inte har i alla andra länder, men de som bor här skall och måste respektera den lagen. Det finns en gräns för hur vid toleransen får vara. Den gränsen har definitivt överskridits när det gäller stympning av kvinnor. Jag vägrar att använda begreppet omskärelse i detta sammanhang, därför att det är inte detta det är fråga om. Det är stympning eller avskärelse. Elisabet Holm sade återigen att vi skall intensifiera våra ansträngningar i de internationella organen. Men, som Bonnie Bernström också framhöll, i FN vägrar man att ta i den här frågan ens med tång. Vad innebär då detta intensifierade arbete? Det gavs inget klargörande besked. Kommer den svenska regeringen att ställa krav på förbud också i andra länder eller inte? Vi kan, fru talman, inte förhålla oss neutrala i den här frågan längre. Vi måste helt enkelt kräva förbud mot det här förtrycket av kvinnorna.
Fru talman! Lagars funktion kan man diskutera i det oändliga. Vi vet ju att ett missförhållande inte behöver förändras av det faktum att man förbjuder det, men det har inte avhållit riksdagen från att stifta lagar. Vi har också insett att lagar många gånger har ett viktigt symbolvärde. Vi hade här i förmiddags en debatt om hustrumisshandel. Kravet var att ändra de åtalsregler som nu finns. Jag tror att alla då var överens om att ändrade åtalsregler inte skulle förhindra att kvinnomisshandel inträffar även i fortsättningen, men att det var en viktig bit på vägen. Detsamma gäller förbud mot omskärelse av kvinnor, det kan vara ett viktigt instrument för många av de invandrarkvinnor som vill försvara sig mot sådana övergrepp. Jag skulle här också vilja säga att jag tror det är symtomatiskt att det här i kammaren nu bara finns kvinnor, att männen gick ut när den här omskärelsedebatten började. Det visar vilken lång väg vi har kvar i arbetet på jämställdhet mellan kvinnor och män, i arbetet för kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp. Männen är icke engagerade i detta beslutsfattande, även om de inte alltid är emot oss. Detta understryker att vi måste sätta in större press i de här frågorna. Avslutningsvis vill jag säga: Låt nu inte prestige gå före fall! Det vore önskvärt om hälsovårdsministern här kunde uttala att vi i dag kanske bör säga ja till ett lagskydd mot omskärelse.
Fru talman! Den här materian är, liksom det vi diskuterade tidigare i dag — kvinnomisshandel — mycket svår att hantera. Jag tycker för min del att det är svårt att vara tvärsäker i de här frågorna. För mitt ställningstagande har jag därför valt att lyssna på invandrarkvinnorna, som ändå har bättre förståelse för och insyn i detta problem än vad jag har. Vi måste nog lägga den största vikten vid vad invandrarkvinnorna tycker och tänker. Om de upplever ett lagstadgat förbud som en trygghet, bör vi också tillmötesgå deras önskan. Jag ställde frågan om statsrådet Elisabet Holm ville omvärdera motiven för vårt tidigare arbete med denna fråga och uttala att vi skulle gripa oss an med Nr 31 detta arbete från nya utgångspunkter, nämligen att omskärelse inte är ett ledi Måndagen den ett kulturmönster utan att det är ett förtryck. Jag fick inte något entydigt svar 19 november 1979 på frågan, men jag vill notera vad statsrådet sade om att vi måste sätta en gräns för vidden av vår tolerans och att den gränsen bör gå vid barnäktenskap Om förbud mot och omskärelse. Det tycker jag är ett viktigt konstaterande. Jag vill tolka — omskärelse av uttalandet så att vi bör ha möjlighet att från nya utgångspunkter gripa oss an — kvinnor, m. med arbetet på att, inte minst internationellt, motarbeta omskärelse av kvinnor. Jag tycker att vi också har anledning att skärpa våra krav i de internationella organen och de internationella sammanhangen. Det finns inte längre någon anledning för oss att hysa den litet försiktiga ängslan som vi tidigare har haft för att träda andra människors kultur och integritet för när. Vi ser detta bruk som ett förtryck mot kvinnor, och vi har möjlighet att på ett kraftfullt sätt arbeta för att få en ändring i rådande förhållanden.

Fru talman! Det här är en debatt som verkligen engagerar. Det är bra, tycker jag. Men när man är personligt engagerad i en debatt kan det hända att man inte lyssnar intensivt till mer än vad som bäst passar en själv. Eva Hjelmström ville låta påskina att jag skulle hysa förståelse för de invandrarkvinnor som hade bett mig att inte lägga mig i deras seder och bruk. Jag har naturligtvis förståelse för att de måste befinna sig i en mycket svår situation, men därifrån till att acceptera omskärelse är det ett mycket långt steg. Det hade därför varit bra om Eva Hjelmström också hade hört på när jag sade att jag tar direkt avstånd från omskärelse och barnäktenskap. Frågan om en särskild lagstiftning är givetvis viktig. Vi har diskuterat den vid en överläggning som jag kallade till med anledning av den händelse som refererades i tidskriften Vi. Jag kallade då samman invandrarministern, socialstyrelsen och socialdepartementet samt representanter för justitiedepartementet för en överläggning i de här frågorna. Därvid framkom klart, från både justitiedepartementet och socialstyrelsen, att nuvarande lagstiftning täcker även ett förbud mot omskärelse. Det framkom vid överläggningen också att det bland invandrargrupper finns även andra former av stympning. De kanske inte är riktigt lika brutala som den här typen, men det finns ändå andra former, som vi i så fall också måste lagstifta emot. Även dessa former av stympning kan den nuvarande läkarregeln täcka. Jag har personligen ingen som helst anledning att motarbeta en sådan lagstiftning — tvärtom. Är det nödvändigt och visar det sig att det finns en kraftig uppslutning kring en sådan skall vi naturligtvis lagstifta, men det blir då förmodligen justitiedepartementets sak att göra det. Då måste man emellertid — det är jag ganska övertygad om — också ta med andra former av stympning som förekommer bland invandrargrupper, och detta kan göra lagstiftningen mer komplicerad. 163 Jag är självfallet villig att arbeta med de här frågorna utifrån de värderingar som vi anlägger sedan vi nu fått klart för oss att inga religiösa mönster ligger bakom omskärelsen av kvinnor, utan att det helt klart är fråga om ett förtryck mot kvinnor. Det är åtminstone kvinnorna i det här landet uppenbarligen helt eniga om. Jag delar Bonnie Bernströms förtrytelse över att inga män finns i kammaren när vi diskuterar dessa frågor. Regeringen har ännu inte utsett någon delegation till kvinnokonferensen i Köpenhamn, och det finns alltså möjligheter att nominera delegater som kan föra fram de här frågorna med kraft i Köpenhamn. Jag tycker också att vi nu skall sluta, som Maj Britt Theorin sade, att tassa kring dessa frågor. Jag delar uppfattningen att man har gjort detta länge nog men att det ändå i vissa fall kan behövas en viss försiktighet.
Fru talman! Det finns kanske naturliga skäl för vår misstänksamhet när det gäller hur djupt det egentligen känns hos hälsovårdsministern att ingripa, eftersom svaret innehåller så många tvetydigheter. Jag vill alltså slå fast att Elisabet Holm här har sagt att hon tar avstånd från barnäktenskap och omskärelse. Det står inte i överensstämmelse med det uttalande som Elisabet Holm gjorde den 1 november i ett pressmeddelande, då hon bl.a. sade att omskärelse av vuxna kvinnor kan bli aktuell av starka religiösa eller socialpsykologiska skäl. Nu vet vi att det argumentet inte längre gäller. Omskärelse tar man alltså helt och hållet avstånd ifrån. Elisabet Holm har inte personligen någonting emot en lagstiftning som skulle förbjuda omskärelse. Men då får vi väl ändå be om ett klarläggande av den dubiösa formulering som återfinns i interpellationssvaret och som kan ge möjlighet att motverka en lagstiftning. Där står det: ”Om det vid rättslig prövning skulle visa sig, att nu gällande lagstiftning inte ger möjlighet att beivra medicinskt omotiverade fall av omskärelse, kommer givetvis frågan om särskild lagstiftning att tas upp.” Det finns inga medicinskt motiverade fall av omskärelse! Omskärelse är stympning och ingenting annat, och jag tror det skulle vara på sin plats, om hälsoministern klargjorde sin inställning här. Medicinskt motiverade fall av operationer är någonting annat, men man kan alltså inte bakom en sådan här formulering få dölja en bristande vilja att agera. Det ser ändock ut som om vi samtliga skulle vara överens om att söka bryta den makt som juridiska instanser och andra makthavare i detta samhälle har, oftast företrädda av män som inte riktigt förstår vad det är fråga om. Om vi nu är överens om att omskärelse icke skall förekomma, då är det också vår sak att se till att vår regering lägger fram förslag i lagstiftningéns form som förbjuder omskärelse i det här landet. Men låt oss få ett klargörande från Elisabet Holm av det förra inlägget som en förklaring till uttalandet i Aftonbladet om ett litet ingrepp som skulle vara acceptabelt, för det är också mycket tveksamt. Det finns, som sagt, inga
Fru talman! Jag har väldigt svårt att riktigt förstå Elisabet Holm på grundav — Om förbud mot motsägelsefullheten hela tiden såväl i hennes inlägg under diskussionen som = omskärelse av i det svar vi har fått. kvinnor, m.m. Nu upprepade Elisabet Holm uttryckligen att hon tar avstånd från omskärelse, och det är naturligtvis mycket bra. Men som sagt — så står det inte iinterpellationssvaret. Där uttrycks en tveksamhet huruvida det är möjligt att rättsligt beivra det eller inte. Och om det nu är så att Elisabet Holm tar avstånd från omskärelse, varför inte lagstifta? Då försöker Elisabet Holm hänvisa till att det är justitieministerns sak. Ja, det var också därför jag ursprungligen ställde frågan till justitieministern.

Men då är vi tillbaka vid ursprungsvalet. Om det nu vore religiösa värderingar som låg bakom, skulle Elisabet Holm ändock acceptera stympning av kvinnor? Hur långt sträcker sig egentligen den moderata toleransnivån frågar man sig när man hör sådana uttalanden.

Varför gör statsrådet inte det?
Fru talman! Efter Elisabet Holms senaste inlägg tror jag att vi alla här i kammaren är ganska överens om att inse det avskyvärda i omskärelse, vad omskärelse egentligen är, att lagstiftningen inte är till fyllest och att en lagstiftning måste komma till stånd. Elisabet Holm har anfört att det finns tekniska hinder för lagstiftning i denna fråga. Det är i och för sig ett argument, men det är ju knappast något hållbart försvar. Så pass många duktiga byråkrater finns det ändå i departementen att de mycket väl skulle kunna formulera en lag på den här punkten. Egentligen är det bäst att vi avslutar den här debatten nu, för att inte låta hälsovårdsministern binda sig för mycket vid de tidigare givna svaren. Det bör finnas en handlingsfrihet för att senare gå ut och säga att vi måste ha en lagändring. Det är ändå det som är innebörden i Elisabet Holms senaste inlägg — att vi kommer att få till stånd en lagändring.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av vad Bonnie Bernström sade 19 november 1979 senast. Jag tycker att vi har haft en god debatt i den här frågan och att själva sakfrågan inte skall skymmas av något slags polemiskt intresse. Elisabet Holms senaste inlägg upplever jag så att vi ser likadant på frågan om omskärelse. Jag noterar också att Elisabet Holm sade att om det behövdes, ville hon personligen verka för att en lagstiftning kommer till stånd. Det visar att det finns en stor överensstämmelse i våra uppfattningar, och utifrån detta kan vi nu arbeta vidare.
Fru talman! Jag vill bara förklara några uttryck som Maj Britt Theorin frågade om. I ett uttalande står det att omskärelse kan vara aktuell av vissa skäl. Vill man finna fel i en formulering, så kan man naturligtvis misstolka också detta. Den rätta tolkningen bör vara att omskärelse kan aktualiseras av kvinnor av sociala eller religiösa skäl — alltså att det är av sådana skäl som de söker läkare för att få omskärelse utförd. Sedan till det som står i interpellationssvaret om medicinskt omotiverad omskärelse. Att finna fel i ordval är uppenbarligen också här vad Maj Britt Theorin är ute efter. Vad som åsyftas är att det förekommer medicinskt motiverade operationer som till sin karaktär, tekniskt sett, liknar omskärelse. Läkarna säger också att sådant förekommer ibland här i Sverige. Vi är ense om innebörden här, och jag ser alltså inte att det finns någon anledning för Maj Britt Theorin att misstro min uppriktighet i de här frågorna.
Fru talman! Nej, Elisabet Holm, det är verkligen ingen vilja att misstolka eller misstro som ligger bakom mina frågor. Jag frågade faktiskt i mitt första inlägg, och det gjorde jag mot bakgrund av de olika turer regeringen haft i den här frågan. Jag hälsar med tillfredsställelse att vi nu samtliga hamnat på samma ståndpunkt, för jag tror att det är det centrala och viktiga. Men faktum är att de skrivningar som funnits i de uttalanden som Elisabet Holm gått ut med inte kunnat misstolkas av någon, för där står tydligt och klart att omskärelse av kvinnor ”kan bli aktuell av starka religiösa eller social-psykologiska skäl”. Sedan tar man som ursäkt att en rättslig prövning skall ske om man annars inte kan beivra medicinskt omotiverade fall av omskärelse. Men med den förklaring som Elisabet Holm gett här i dag och som jag efterlyst redan från början är jag fullt nöjd. Det finns nämligen inga medicinskt motiverade fall av omskärelse. Är vi fullt överens där kan också läkarkåren i det här landet vara informerad om att det som sagt inte finns några medicinskt motiverade fall av omskärelse, däremot av operationer. Det handlar inte om något felsökeri, Elisabet Holm. Det gäller bara att det faktiskt funnits så många variationer i uttalandena från regeringens sida att vi inte riktigt vetat var vi haft hälsovårdsministern någonstans. Men den här debatten har varit mycket klargörande, och såvitt jag förstår finns det inte heller något motstånd från Elisabet Holms sida mot en lagstiftning. De tekniska finesserna skall vi nog klara av. Och får vi den lagstiftning som vi samtliga eftersöker här, framför allt invandrarkvinnorna, kommer vi att finna att vi äntligen tagit ett bra steg på den väg som vi gärna förordar andra länder att vara med på. Det finns ingen nu kvardröjande misstänksamhet från min sida. Elisabet Holm har klargjort vad hon egentligen menade. Det hade i och för sig varit bra om vi fått det svaret från början, men jag är helt nöjd nu.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat statsrådet Boo om han anser att det är lämpligt att ta bort erfaren kustbefolkning och avbemanna längs kusterna under den tid en utredning överväger samhällets behov av bemannade platser längs våra kuster. Frågan har överlämnats till mig. I beslut den 23 november 1978 uppdrog regeringen åt sjöfartsverket att — efter samråd med andra berörda myndigheter — redovisa intresset för och därmed viljan att ekonomiskt bidra till en eventuell fortsatt bemanning vid de fyrplatser som enligt redovisade planer skall automatiseras den 1 januari 1980. För angivna fyrplatser, däribland Ölands södra udde, har en uppgörelse träffats mellan sjöfartsverket och närmast berörda myndigheter om den fortsatta bemanningen. Uppgörelsen är treårig och av försökskaraktär. Fortsatta överläggningar äger rum om mer långsiktiga lösningar. I fråga om Ölands södra udde övertar Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut huvudmannaskapet för att säkerställa behovet av väderobservationer. Sjöfartsverket har förklarat sig berett att av övervakningsoch räddningsskäl bidra till bestridandet av kostnader för personal, motsvarande en halv tjänst, under en övergångsperiod. Ett framtida intresse för bemanning föreligger också från naturvårdsverket, vilket bl.a. får 171 betydelse i samband med den långsiktiga lösningen av frågan. Genom fyrautomatiseringen bortfaller behovet av bemanning för den rena fyrtjänsten. En eventuell fortsatt bemanning måste således grundas på andra behov. Den vars verksamhet ställer krav på en fortsatt bemanning skall därvid svara för kostnaderna. För Ölands södra udde innebär uppgörelsen, enligt vad jag erfarit, att av de fyra personer som nu har sin tjänst vid fyren kommer två att övergå till SMHI för vädertjänsten. En kommer att stanna kvar inom sjöfartsverket för tillsyn av vissa fyrar på Öland och bo kvar på fyrplatsen. Den fjärde personen pensioneras vid årsskiftet. Såvitt jag kan bedöma står det praktiska resultatet av den överenskommelse som träffats om bemanningen vid Ölands södra udde inte i strid med syftet bakom den pågående utredningen. Avslutningsvis vill jag framhålla att det finns flera skäl som talar för att det skall finnas bemanning längs våra kuster.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. I direktiven för den nytillsatta utredningen om bemanningen längs våra kuster konstateras det att statliga myndigheter har personal längs kusterna som har vittomfattande arbetsuppgifter för försvaret, sjöfartsverket, tullverket, polisen och väderlekstjänsten. Detta är betydelsefullt ur många aspekter. Det gäller exempelvis vid oljeoch kemikalieutsläpp som berör miljön, för sjöräddningstjänsten, för tillsynen av fiskegränser och för bevakningen av kustoch havsområden för marinen. Därför är det bra att man nu låter belysa dessa uppgifter, så att samhällsintresset när det gäller dessa uppgifter kommer fram. Om varje myndighet avskärmad för sig bedömer värdet av bemanningen, får man självfallet inte fram summan av alla värderingarna. Det borde vara en självklarhet att även alla de arbetsuppgifter som utförs av dem som finns i statlig tjänst kräver yrkeskunskap. I denna måste inräknas erfarenhet och långvarig kännedom om kuster och hav. Det går inte att utan vidare sätta exempelvis en fyrvaktare till att författa departementspromemorior. Det kanske skulle bli en del brott mot därvid föreskriven etikett. Men det går inte heller att sätta med kust, hav, storm och tjocka oerfaret folk att uträtta något inom sjöräddningen när det gäller fara för liv eller miljö. Bemanning av utsjöplatser måste, om den skall göra skäl för namnet och inte bara vara ord, ske kontinuerligt med erfaret folk. Olyckstillbuden inträffar, som erfaret folk väl vet, inte bara på dagtid mellan morgon och kväll och från måndag till fredag. Under pågående utredningsarbete är man nu i färd med att förtidspensionera och på annat sätt göra sig av med erfaret folk. Det som skett på Ölands södra udde är ett exempel, och på Kullens fyrplats var det ett annat. Det är tvärtemot vad som sägs i utredningsdirektiven. Enligt dem skall man ta till vara personalresurserna. Man skall inventera dessa för att få fram praktiska lösningar som fungerar. Man skall försöka ta till vara samhällsintresset. med s.k. omrationaliseringar inte är att föregripa den egna utredningen. Tisdagen den 20 november 1979

Herr talman! I slutet av mitt svar säger jag att jag anser att det finns skälatt Om bemanningen ha bemanning längs kusterna, och Birger Rosqvist redogjorde för några avde av fyrar m.m. skälen. Det är försvarspolitiska och sjöfartspolitiska skäl, naturvårdsoch sjöräddningsskäl m.m. Av dessa skäl krävs det naturligtvis en bemanning längs kusterna. Jag kan säga att det finns ytterligare skäl, som jag själv kommit i kontakt med, och det är de regionalpolitiska skälen. Det kan ofta vara så att tjänsterna på en fyrplats är de sista som gör att en bygd kan leva vidare. Därför är jag väl medveten om problemet, och jag delar i grunden den uppfattning som Birger Rosqvist här har gjort sig till tolk för. Men vad jag inte riktigt förstår är att detta svar skulle vara så otydligt och grumligt att Birger Rosqvist kan påstå att vad som har skett, exempelvis på Ölands södra udde, är att erfaret folk förtidspensioneras eller på annat sätt försvinner. Enligt de uppgifter jag har fått, och som det står i svaret, skall två personer vara kvar för väderlekstjänsten och en för sjöfartsverket, medan en person pensioneras. Om den sistnämnde blivit förtidspensionerad, så är det mer än jag vet. Över huvud taget gäller att det inte skall ske en avbemanning. Det finns bara ett par ytterligare bemannade fyrplatser, och i den mån någon myndighet där hör sig för, så försöker man tillgodose intresset. Jag delar helt uppfattningen att olika statliga myndigheter skall samverka. Men någon förtidspensionering känner jag inte till.

Herr talman! Nu kommer vi in på det enskilda fallet. Jag har varit i kontakt med denna fyrpersonal i dag, och det är på det sättet att en blir förtidspensionerad. Han skulle ha varit i tjänst ytterligare tre år, men han får nu lämna arbetet vid årsskiftet. När trafikutskottet behandlade motioner om dessa frågor i våras sade man att även frågor som rör anställningsförhållandena för den personal som är anställd vid fyrplatser bör få en från personalsynpunkt acceptabel lösning. De fyrvaktare som nu skall gå över till tjänster inom SMHI gör det i brist på något annat just nu, och de får en betydande löneminskning i och med att de tar detta jobb. Det är inte så säkert att de stannar kvar på dessa tjänster. Om man hade tagit till vara alla de nyttiga funktioner som dessa människor kan sköta, hade man kanske insett att de har en viktig uppgift att fylla som är mera vittomfattande än att läsa av termometrar för SMHI.
Herr talman! Den rena fyrtjänsten upphör i och med att fyren automatiseras. Man har då hört med olika statliga myndigheter vilket intresse de har av denna personal. I detta fall har SMHI sagt att man har glädje av två tjänster. Man har alltså inte fått dessa uppgifter i brist på någonting annat utan därför 173 att statliga myndigheter har sagt att det på denna plats finns behov av tjänsterna. Det är ett fullvärdigt, bra och riktigt jobb. Att läsa av termometrar och andra meteorologiska instrument är lika viktigt som något annat arbete. Meningen är ju att olika statliga funktioner som behöver jobba ute på fyrplatserna också skall jobba där. Jag kan inte förstå att det finns någon anledning att nedvärdera arbete inom väderlekstjänsten.

Herr talman! Man får andra arbetsuppgifter, man får en annan huvudman, man blir anställd av en annan, man får annan lönegradsplacering, man får helt andra tjänstgöringsförhållanden. Kommunikationsministern menar väl inte att man skall ha kvar allt det jobb man tidigare hade plus detta med SMHI samtidigt som man blir nedflyttad och får en väsentligt lägre ersättning än man haft tidigare för sitt jobb? Att säga att man har bemanning är ju inte bara ord. Bemannad utsjöplats måste väl innebära att fyren är bemannad med kvalificerat folk som är i tjänst, som kan sjön och känner till sjötrafikens behov av hjälp i olika situationer. Det är sådana människor vi behöver till dessa tjänster, ty de är det levande ögat när det gäller fiskeriuppsikten, när det gäller uppsikten för att tillvarata försvarets intressen. Om man tillsätter folk bara för att serva SMHI och alltså inte tar hänsyn till att det av andra skäl krävs erfaret folk, då är det fel att säga att det är bemannat. Då är bemanningen en pappersprodukt. Det är en dålig advokatyr för att komma ifrån alla problem.
Herr talman! Jag har nyss klargjort att det inte finns något skäl att ha personal för att bemanna fyren. Det arbetet är slutfört. Då är frågan: Vilka statliga myndigheter har anmält behov av personal här ute? Jo, det har väderlekstjänsten och sjöfartsverket. Sjöfartsverket har anmält behov av en tjänst, för just det som herr Rosqvist talade om. SMHI har anmält behov av två tjänster. Jag kan inte riktigt förstå kritiken i detta fall. Däremot kan jag hålla med om att man kanske borde ha folk där ute som kunde sköta kombinerade jobb — se över fisket och naturvårdsfrågor, vara sjöbemanning osv. Men då förutsätter detta, vilket möjligen utredningen kommer fram till, att vi får folk som skall kunna vara anställda av flera statliga myndigheter på en gång. Men till dess att vi får det skall vi vara tacksamma för att vi räddar bemanningen över huvud taget på de här fyrarna. Det tycker jag är ett bra jobb man har gjort.
Herr talman! När det gäller den första delen av vad kommunikationsministern sade är vi överens, men sedan skiljer sig våra uppfattningar väsentligt. Kommunikationsministern tycker att det är bra att dessa tjänstemän flyttas över till SMHI under den tid som utredningen pågår. När sedan utredningen kommit underfund med att de behövs i försvarets och alla andra myndig heters intresse skall man återanställa dem. Men tänk om de försvunnit därför. Nr 32 att de under tiden inte har kunnat klara sig enbart på att vara anställda hos Tisdagen den SMHI och få den ringa ersättning som det jobbet erbjuder då är man ju utei 20 november 1979 ogjort väder. Under den tid man utrett frågan har man förlorat kunnig personal. Om bemanningen Jag menar att man kunde frysa det tillstånd som nu råder intill dess att av fyrar m.m. utredningen är klar. Då kunde vi göra ett ställningstagande baserat på
Herr talman! Det uppstår väl ett problem. De andra statliga myndigheterna — försvaret, fiskeristyrelsen, naturvårdsverket m.fl. — har inte visat något intresse ens för att få någon liten deltidstjänst ännu. Jag skulle vilja säga att här föreligger ett gemensamt arbete för oss att tala om för dessa myndigheter att det är viktigt att de upprätthåller dessa funktioner, för de anser i dag inte att det är så. Därför befinner vi oss i något av en mellansits. Jag tycker att den föreliggande utredningen är ganska bra, därför att den kan möjligen driva fram opinionsbildningen, något som faktiskt behövs.
Herr talman! Det är möjligt att man från dessa andra myndigheters sida inte officiellt deklarerat något intresse för de här funktionerna, därför att man helt enkelt räknar med att de i alla fall kommer att stanna kvar. Det är så man hela tiden har räknat då man avbemannat kusterna, att vi behöver inte ha någon, men det är någon annan som är huvudman för det. Den här gubben kommer att sitta på sin plats och alltid finnas tillgänglig om man behöver honom. Det är kanske sådant som vi får läsa mellan raderna som politiker, att det är på det sättet. Försvaret har helt säkert stor nytta av de människor som finns där ute. Jag har inhämtat uppgifter, enligt vilka de kan redovisa för alla de meddelanden de kunnat lämna inte bara till försvaret utan även till sjöfartsverket och till dem som har hand om tillsynen av fisket, exempelvis kustbevakningen, och många andra. Det är det erfarna folket vi behöver. Vi behöver ha vederbörande kvar så att de kan göra tjänst kontinuerligt. Här reducerar man till två man. Även om dessa två nu åtar sig flera uppgifter än de i verkligheten skulle behöva göra i | sin anställning hos SMHI, omfattar deras tjänst 24 timmar per dygn och flera dagar i veckan. Enbart två personer kan ju inte sköta kontinuerlig passning.

Herr talman! Ingemar Konradsson har frågat mig vilka möjligheter till en fortsatt drift vid vagnverkstaden i Örebro ett ökat behov av vagnsrevisioner och vagnsreparationer kan innebära och vilken annan typ av verksamhet som kan bli aktuell ifall beslutet att vagnverkstaden skall upphöra verkställs. SJ har stora verkstäder i Örebro. Förutom personvagnar repareras motorvagnar, lok och växlar. Ca 700 personer arbetar i verkstäderna. Den omfördelning av resurser inom SJ:s verkstäder som nedläggningen av vagnverkstaden innebär är en naturlig följd av att nya personvagnar kräver betydligt mindre underhåll än gamla. Förbättringen av vagnarna har lett till att SJ har överskott på verkstadsyta. Under senare år har mer än 30 milj.kr. investerats i lokverkstaden i Örebro, underhåll av lok har flyttats till Örebro från Malmö och ca 175 personer har nyanställts. Då SJ:s nya motorvagnar varit i bruk en tid kommer motorvagnsverkstaden att få mer arbete. Nedläggningen av personvagnsverkstaden i Örebro bedöms därför inte innebära någon minskad sysselsättning vid SJ:s verkstäder i Örebro totalt sett.

Herr talman! Jag får naturligtvis tacka kommunikationsministern för svaret, men tyvärr är det knappast ett svar på den fråga som jag ställde. SJ:s centrala verkstäder i Örebro har i ett tidigare skede sysselsatt 1 650 anställda. Rationaliseringar tillsammans med en strukturuppdelning har gjort att antalet anställda i Örebro nu är nere i mellan 600 och 700, således ett bortfall av ca 1000 arbeten. Detta är en anmärkningsvärd utveckling med tanke på att där finns ett 380 000 m? stort industriområde i SJ:s ägo med ändamålsenliga verkstads-, kontorsoch lagerlokaler om 76 000 m?2. Av flera anledningar kan beslutet om iokaliseringen av det tyngre personvagnsunderhållet till Malmö ifrågasättas. Men det är inte detta som frågan gäller. I ett läge när kollektivtrafiken ökar, och av tvingande skäl kommer att fortsätta att öka, får vi räkna med en ökning av behovet av revisioner och reparationer av allt vagnmaterial. Därför är vagnverkstaden i Örebro en resurs, som SJ borde slå vakt om och inte avveckla. Sedan beslutet om en avveckling av vagnverkstaden fattades har utvecklingen av SJ:s verksamhet förändrats i en omfattning som gör att beslutet borde omprövas. På grund av en ökning av efterfrågan och stora geografiska avstånd med långa och dyrbara transporter är det säkert motiverat med en enhet för personvagnsunderhåll också i Mellansverige. Den socialdemokratiska regeringen tillsatte år 1975 en utredning med syfte att se över affärsverkens verkstadsrörelser. I motiven angavs att det med hänsyn till verkstädernas betydande kapacitet och personalens yrkeskunnan de är samhällsekonomiskt angeläget att i förekommande fall kompensera inträffade produktionsbortfall. I tilläggsdirektiv fick utredningen också till uppgift att undersöka om verkens utvecklingsverksamhet skulle kunna leda till produktion vid verkstäderna. I Örebro skapade den här utredningen förväntningar. Strukturuppdelningen kunde accepteras, därför att man förutsatte en alternativ produktion i verkstadslokalerna. Förväntningarna har nu övergått i pessimism. När bara ett halvt år återstår till den definitiva avvecklingen, har man inte hört någonting om utredningsresultatet. Enligt vad som meddelats hinner nu SJ:s verkstäder på andra håll i landet inte med sina uppgifter, utan lägger ut en hel del arbete på entreprenad. Jag vill därför fråga kommunikationsministern, om han vill medverka till att SJ:s underhåll i första hand läggs ut på egna verkstäder.

Herr talman! Statens järnvägar är ett affärsdrivande verk och skall skötas som ett affärsdrivande verk. Enligt min uppfattning innebär detta dels att man skall ha vissa verkstäder som drivs i egen regi, dels att man också lägger ut visst arbete på entreprenad — allt för att få bästa tänkbara service så billigt som möjligt för konsumenterna och för hela SJ som sådant. F. ö. vill jag säga att det inte blir någon minskad sysselsättning i Örebro på grund av den här omläggningen. I stället förlägger man en betydligt större andel av reparationerna av lok till Örebro än man gjorde tidigare. Som jag sagt är det också så att de nya och modernare vagnarna inte alls kräver lika mycket underhåll som tidigare. De kräver inte underhåll lika ofta — och inte heller lika mycket underhåll som tidigare de gånger de är inne. Det är det som gör att man fått ett överskott på verkstadsyta. Statens järnvägar har, såvitt jag kan förstå, fattat ett beslut som ett rationellt storföretag skall fatta i en sådan här situation. Det är ett riktigt, korrekt beslut, fattat av ett affärsdrivande verk. Jag har ingen anledning att här ifrågasätta, som herr Konradsson gör, att statens järnvägar fattar beslut efter affärsmässigt riktiga principer.

Herr talman! Nej, det känner jag inte till.
Herr talman! Om kommunikationsministern är medveten om att SJ i sin ägo har stora, ändamålsenliga, funktionella verkstadslokaler som står tomma, håller ni då inte med mig om att det är ett önskemål, samhällsekonomiskt sett, att vi medverkar till att det blir en produktiv verksamhet, helst någon industrisysselsättning, i sådana lokaler?
Herr talman! Naturligtvis skall SJ verka för att man får samhällsekonomisk nytta av dessa lokaler. Det förvånar mig att man i fråga efter fråga som ställs utgår från att statens järnvägar fattar idiotiska beslut, ockonomiska beslut, felaktiga beslut. Det gör icke statens järnvägar. Jag har träffat dess ledning, och även om jag inte har haft tid att göra det så många gånger vet jag att det är en duktig, driftig verksledning, som arbetar efter de regler som riksdagen har uppställt.
Herr talman! Den följdfråga jag har, som har direkt anknytning till det vi nu diskuterar, är: Vart har utredningen kring den alternativa verksamheten i affärsverkens överblivna verkstadslokaler tagit vägen?

Herr talman! Lars Gustafsson har frågat mig om jag är beredd att verka för en förändring av högskoleförordningen så att riksdagens intentioner om direktövergång från gymnasieskola till högskola får genomslag så fort som möjligt och, om så är fallet, när jag är beredd att föreslå regeringen denna ändring. Jag delar Lars Gustafssons uppfattning att det är angeläget att snarast möjligt åstadkomma en ändring av systemet för urval vid antagning till högskoleutbildning. De nuvarande reglerna missgynnar bl.a. dem som vill gå direkt från gymnasieskolan till högskolan. Regeringen har också ansett denna fråga så viktig att den har tagits upp i regeringsförklaringen. Universitetsoch högskoleämbetet har inom ramen för sitt reformuppföljningsprogram nyligen lagt fram en rapport, Två års erfarenheter av de nya tillträdesreglerna till högskoleutbildning . I rapporten belyses bl.a. erfarenheterna av den nuvarande begränsade direktövergången. Rapporten är f. n. ute på remiss. Jag har erfarit att UHÄ med ledning av rapporten och remissynpunkterna på denna ämnar komma in med förslag till förändringar av urvalssystemet i sådan tid att jag kan föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition i ärendet under mars månad år 1980. En ändring av högskoleförordningen på denna punkt fordrar nämligen att riksdagen tar upp frågan till förnyad prövning, eftersom m.m. Vid vilken tidpunkt en ändring av urvalssystemet kan träda i kraft blir 20 november 1979 beroende av vilket ingrepp i detta som måste göras för att man skall kunna garantera en rimlig direktövergång från gymnasieskola till högskola. Om reglerna för
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag tycker svaret andas en positiv vilja att komma till rätta med detta problem. Nu frågade jag närmast om direktövergången. Därför är det referat som Jan-Erik Wikström till att börja med gör av min fråga kanske inte riktigt korrekt. Det är just det här problemet som jag vill se en lösning på snarast möjligt. Det gäller inte nu en ändring av hela systemet med urvalsoch tillträdesregler — jag förmodar att det tar litet längre tid. Av svaret framgår som sagt att utbildningsministern för sin del i varje fall är beredd att ta i håll med den här frågan. När utbildningsministern säger att han har erfarit att UHÄ med ledning av rapporten och remissynpunkterna på denna skall komma in med förslag till förändringar av urvalssystemet, så säger det inte någonting direkt om den punkt som jag har tagit upp. Därför vill jag uttryckligen fråga om utbildningsministern vet om UHÄ tänker ta upp även denna punkt. Det vore i så fall även angeläget att få veta åt vilket håll en sådan ändring kan gå. Den här punkten är nämligen, menar jag, precis av det slaget att den kan ändras mycket snabbt. Jag vill dessutom fråga om inte utbildningsministern tror att det skulle gå fortare om man till att börja med bara korrigerade den här delen av hela komplexet, så att de värsta avarterna och felaktigheterna blev eliminerade, och tog det övriga i en senare etapp. Det är alltså en direkt fråga om inte en sådan etappindelning skulle göra att man fortare kom till rätta med de besvärliga problemen just på det här området.
Herr talman! Lars Gustafsson och jag är uppenbart överens på några punkter. Vi tycker båda att det nuvarande urvalssystemet ger för begränsade möjligheter för ungdomarna att gå direkt från fullbordad gymnasieutbildning till högskoleutbildning. Vi är båda angelägna om att kunna ändra detta snarast möjligt. Kanske kan vi också vara överens om att vi år 1975 — när vi fattade beslutet i riksdagen — inte förutsåg att urvalssystemet skulle få den negativa effekt på direktövergång från gymnasieskola till högskola som det sedan visat sig ha. Om vi hade varit medvetna om det, hade utskottsbetänkandet säkert fått en annan ordalydelse. Om vi nu är överens i de här huvudsakliga tankegångarna, tycker jag att vi gemensamt skall försöka vidta de ändringar i urvalssystemet som kan behövas. Jag har lärt mig att det kan vara svårt att förutse de effekter som kan uppstå i urvalsförfarandet när man ändrar bara på en detalj. Det är därför jag 179 vill avvakta förslag från UHÄ innan jag är beredd att föreslå något ingrepp i urvalssystemet. UHÄ har ju ansvaret för driften av antagningsoch urvalsförfarandet och bör kunna bedöma vilka ändringar som behöver göras och vilken tid som behövs för detta. Finns det över huvud tekniska möjligheter att redan till hösten 1980 förbättra direktövergången, skall jag självklart vidta de åtgärder som fordras härför. Därmed har jag också svarat ja på Lars Gustafssons fråga om jag är beredd att medverka till en dellösning, om det visar sig inte bereda svårigheter på övriga punkter i antagningssystemet.
Herr talman! Med anledning av Jan-Erik Wikströms inlägg vill jag bara säga att vi är överens om att riksdagsbeslutet 1975 fick en formulering i förordningstext som inte var bra. Det kan vi båda nu konstatera. Jag utgår ifrån att man inte på något håll betraktar min fråga som något slags partipolitiskt påhopp utan att det är en önskan från alla håll att rätta till en sak som man menar är dålig. Sedan noterar jag med tacksamhet att statsrådet Wikström säger sig kunna vara beredd att ändra på den här detaljen i en första etapp, om det är möjligt. Jag tycker det är bra, och jag hoppas det blir möjligt att göra en korrigering nu. Skillnaden mellan denna detalj och allt det andra är ju att den här detaljen har en utformning som inte står i överensstämmelse med riksdagens beslut — det tror jag vi är överens om. Därför borde den korrigeras mycket snabbt. Det övriga är ju en fråga om att man kanske vill ändra på det materiella innehållet i ett riksdagsbeslut därför att man kommit till olika uppfattningar om huruvida det är bra eller inte. Det är viktigt att ändra på den här första biten snabbare just därför att den inte står i överensstämmelse med riksdagsbeslutet, inte följer dess andemening. Jag är angelägen att skilja på dessa saker. Därför är det bra om statsrådet Wikström kan överväga att ta den här biten i en första etapp.
Herr talman! Jag vill bestrida påståendet att förordningstexten inte skulle stämma med vad riksdagen har uttalat. Som jag framhöll i min första replik är det nog så att utskottsbetänkandet har legat till grund för förordningstexten. Bakgrunden är säkert den att man i utskottet inte förutsåg vilken effekt denna skrivning skulle få. Men det väsentliga är ju att ingendera av oss är låst i någon prestige inför en punkt där en korrigering behöver företas. Kan den ske i den ekumeniska anda som har präglat den här debatten, tror jag att det kommer att lända utbildningen till gagn.
Herr talman! Det sista kan jag instämma i. Vi skall inte träta längre om förordningstexten, men det är väl ändå så att högskoleförordningens text inte på ett bra sätt återger andemeningen i riksdagsbeslutet. Det kan vi nog vara överens om. Det olyckliga i utskotts betänkandets text är att man där laborerar med två begrepp, av vilka bara det Nr 32 ena fördes in i förordningstexten. — Det här riktar jag inte som en anklagelse speciellt mot statsrådet Wikström, utan det är någonting som man väl får ta på sig ansvaret för i alla partier och i de regeringar som har suttit och sitter. Men vi kan väl vara överens om denna brist på överensstämmelse, som jag vill kläda i de orden att andemeningen i riksdagsbeslutet inte har följts upp i förordningstexten.
Herr talman! Nej, vi kanske inte skall träta om just det, men jag känner ett visst behov av att försvara min företrädare i ämbetet. Jag tror nämligen att han tolkade riksdagsbeslutet så som det måste tolkas. Poängen är att det någonstans har uppstått ett problem i hanteringen av detta, och det som då är väsentligt är att vi är överens om att en korrigering behöver göras.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat budgetministern om han ämnar vidta några åtgärder för att i framtiden undvika att arbetsföra tjänstemän i 35-40-årsåldern pensioneras. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Allmänt sett menar jag naturligtvis att pensionering av friska personer i arbetsför ålder bör förekomma endast i absoluta undantagsfall. När det gäller tjänstemän inom regeringskansliet kan det dock uppkomma situationer där det från statens synpunkt är till fördel att regeringen kan besluta om pension utan hänsyn till tjänstemannens ålder. Det kant.ex. gälla en person som inte är lämplig att ha kvar i tjänst och inte går att placera om och som i annat fall — på grund av de anställningsskyddsregler som tillämpas — skulle kunna begära full lön under lång tid utan att kunna avkrävas motsvarande arbetsprestation. Med stöd av ett bemyndigande av 1975 års riksdag, vilket gäller generellt för ordinarie tjänstemän med förordnande t. v., kan regeringen besluta om pension i sådana här fall. Bemyndigandet har använts i ytterst begränsad omfattning. Situationen är något annorlunda för tjänstemän vilkas avgångar, av politiska skäl, blir aktuella vid regeringsskiften. Ett fåtal statssekreterare och andra politiskt tillsatta chefstjänstemän uppbär nu pension med stöd av utfästelser som lämnats efter överenskommelse mellan de fyra stora partierna 181 De erfarenheter som gjorts sedan dess har avslöjat brister i samordningen. Därför kommer jag att föreslå, efter samråd med de politiska partierna, att frågan övervägs på nytt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Att garantera människor arbete är en självklar uppgift för samhället, och den gäller givetvis även för de personer som har s.k. politiska tjänster. Men samtidigt måste det finnas en medvetenhet hos de berörda om att sådana tjänster innebär omplaceringar vid ett förändrat majoritetsförhållande som åstadkommits genom väljarnas utslag i allmänna val. Det borde då också vara ganska förståeligt att omplaceringar oftast ger förändrade arbetsuppgifter för sådana befattningshavare. Det väsentliga är väl ändå att det blir jämförbara kvalificerade och lönemässigt någorlunda likvärdiga arbetsuppgifter. Att man nu bara resignerat utbetalar pensioner i storleksordningen 5 0006 000 kr. i månaden till människor i 3540-årsåldern måste ses som en stor utmaning mot den svenska allmänheten. Det ger också ytterligare bränsle till den debatt som nu förs om att man i politiska kretsar beviljar sig själv höga och förmånliga pensioner. Dessa pensioner kan tyvärr komma att öka i omfattning. Eftersom vi har val vart tredje år finns det i varje fall teoretiska möjligheter att problemen kan återkomma vart tredje år. Vad jag menar är att det säkerligen finns möjligheter till omplaceringar, så att man slipper tillgripa så drastiska pensioneringar av unga politiska tjänstemän som skett under senare år. Jag kan inte dela statsrådets uppfattning — som kommer till uttryck i svaret —att det finns tillfällen då det är fördelaktigare att pensionera unga människor än att under en kortare tid hålla honom eller henne i tjänst, till dess att en annan, mindre politiskt inriktad tjänst kan ordnas. Naturligtvis kommer inte landshövdingsstolarna och generaldirektörsposterna att räcka till för sådana arrangemang, men det är väl inte heller alltid nödvändigt med tjänster av den digniteten. I slutet av sitt svar säger emellertid statsrådet att det har avslöjats brister i det nuvarande systemet. Det är ett bra erkännande, och det hedrar statsrådet. Jag hoppas därför att statsrådet — för att anknyta till vad som sägs i anslutning härtill i svaret — tar ett snabbt initiativ för en översyn av nu gällande regler. Mitt råd inför denna översyn är: Tag gärna på stålhandskarna!

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att undanröja en del missförstånd som tycks ligga bakom Wiggo Komstedts argumentation. Jag är främmande för uttryckssättet att vi resignerat skulle utbetala pensioner till personer som innehaft politiserade tjänster. Jag känner inte till något fall där t.ex. statssekreterare har vägrat att lämna den post vederbörande har haft. Däremot kan jag säga, även om vi här inte skall diskutera enskilda fall, att det har hänt att vederbörande inte godtagit de omplacerings förslag som framlagts. Nr 32 Vi skall emellertid skilja mellan de enligt praxis politiserade tjänsterna, typ Tisdagen den statssekreterartjänster, och andra departementstjänster. Jag hoppas att vi är 20 november 1979 överens om den distinktionen. Också när det är fråga om den sistnämnda typen av tjänster och det uppstår en lojalitetskonflikt eller samarbetssvårigheter av allvarlig karaktär, måste man naturligtvis lösa problemen på något sätt. Även i dessa fall erbjuds naturligtvis alternativa tjänster. Det är inte fråga om ett resignerat erbjudande av pension som en förstahandsåtgärd. Några sådana fall känner åtminstone jag inte till.

Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att man väldigt noga måste skilja på olika typer av tjänster. Men inför det arbete som nu enligt statsrådets svar tydligen skall följa vill jag fråga: Anser statsrådet att det är skäligt att den som alternativt erbjuds ett stort antal kvalificerade tjänster vägrar att ta någon av dessa tjänster därför att vederbörande anser sig ha rätt att få den tjänst han eller hon begär? Något sådant kan väl inte vara rimligt. Sedan har det förekommit fall då personer som knappast uppnått 40-årsåldern har fått en pension på i runt tal 6 000 kr. Det verkar naturligtvis konstigt på den stora allmänheten att den som får en sådan pension därutöver kan ta ett jobb med en så låg lön som låt oss säga 3 000 kr. — det är väl knappast någon som i dag har en så låg begynnelselön. Man kan alltså på det sättet komma upp i en hygglig lön utan att ha heltidsjobb eller något mer kvalificerat jobb. Det verkar konstigt i folks ögon, inte minst nu när man för debatten om politikernas sätt att bevilja sig själva feta arvoden.
Herr talman! Eftersom detta är en allvarlig fråga för förtroendet för politiker och vårt sätt att sköta vårt ämbete måste vi naturligtvis vara öppna för en kritisk granskning av hur systemet fungerar. Nu har vi erfarenheter från ett antal regeringsskiften, och det är därför som jag i svaret på frågan anmäler att erfarenheterna från perioden efter 1976 skall granskas. Det gäller inte minst samordningen av förmåner. Ingen bör sålunda få dubblerade förmåner — det kan aldrig ha varit avsikten från början utan den har varit att skapa trygghet i arbetssituationen. Låt mig erinra om proposition 1975:1 bil. 2, som jag har hänvisat till i svaret. Där har regeringen fått bemyndigandet att i varje särskilt fall besluta om pension åt innehavare av bl.a. tjänst som departementsråd. Sådana beslut har också förekommit. Enligt propositionen skall den möjligheten utnyttjas när det uppkommer sådana situationer att det från såväl den enskildes som statsförvaltningens synpunkt kan vara till fördel att regeringen fattar beslut om pension. Som förutsättning för sådant beslut bör dock gälla att tjänstemannen ansökt om pension eller förklarat sig inte ha någon erinran däremot. En sådan pensionering kan bero på att det föreligger samarbetssvårigheter eller lojalitetskonflikter och är en ventil som öppnar möjligheter att klara av situationen.
Herr talman! Jag vill bara upprepa min fråga: Kommer statsrådet att 20 november 1979 medverka till att man i fortsättningen inte hur många gånger som helst kan vägra att anta erbjudanden om kvalificerade tjänster?
Herr talman! Den frågan skall egentligen i första hand de politiska partierna besluta om. Jämfört med 1976 års överenskommelse mellan de politiska partierna har det i 1979 års överenskommelse skett en skärpning. Självklart tycker jag att den utvecklingen är riktig.
Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den fortsatta utbyggnaden av kärnkraft i Sverige, beroende på det kommande resultatet av folkomröstningen, förefaller det egendomligt att en så stor summa investeras i en anläggning som vi inte säkert vet kommer att kunna utnyttjas. Vilka bedömningar har gjorts av regeringen i den här frågan, och anser energiministern att det är vettigt att i nuläget göra en sådan investering?

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka bedömningar som har gjorts av regeringen i fråga om den fortsatta utbyggnaden av kärnkraftsaggregatet Forsmark 3 och om jag anser att det är vettigt att i nuläget investera 200 milj.kr. i anläggningen.

Även en enligt riksdagsbeslutet reducerad utbyggnad måste finansieras. Så sker dels med anslagsmedel, dels genom lån på kapitalmarknaden. För en närmare redogörelse för förutsättningarna för arbetena med Forsmark 3 vill jag hänvisa till prop. 1979/80:33. Där anmäls bl.a. en överenskommelse i frågan som har träffats mellan delägarna i Forsmarksbolaget .

Herr talman! Ja, vi har ju ett riksdagsbeslut i den här frågan från i våras, och regeringen bör följa riksdagens beslut — det är klart. Men det har ju hänt en hel del sedan detta riksdagsbeslut fattades. Vi har fått en ny regering bl.a. Vi har också fått en ny energiminister. Det kan därför vara angeläget att få veta om den nya regeringen över huvud taget hart diskuterat åtagandena i Forsmark. Har man gjort några nya bedömningar, eller har man så att säga rent rutinmässigt trampat på i de gamla fotspåren utan att ta hänsyn till vad som har hänt under tiden? Har man övervägt möjligheterna av att resultatet av folkomröstningen kan bli ett nej till kärnkraft? Har man försökt att minska investeringstakten och nedbringa investeringarna i Forsmark i det osäkra läge som f.n. råder? Det vore intressant att få veta detta. Det rör sig trots allt om ganska stora summor, även om de i detta sammanhang är små. Det är medel som binds i utbyggnad av en kärnkraftsanläggning som kanske inte kommer till användning. Det kanske är litet fräckt att fråga energiministern om han tycker att det är vettigt, för även om han tyckte att det är heltokigt så skulle han väl inte svara på frågan. Jag tycker emellertid att det är befogat att fråga om den nya regeringen över huvud taget har diskuterat den här saken. Har man bara godtagit den föregående folkpartistiska regeringens bedömningar, som låg bakom propositionen, eller har frågan i regeringskretsen varit föremål för nya bedömningar? Regeringen skulle ju, även om det finns ett riksdagsbeslut i frågan, i viss mån kunna påverka investeringstakten, användningen av medlen OSV.

Herr talman! Den nya regeringen har utgått från en överenskommelse som alla de politiska partierna har träffat, nämligen att det skall vara en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Det är då också ganska naturligt att man utgår från vad riksdagen har beslutat skall gälla i avvaktan på denna folkomröstning.
Herr talman! Jag får då tolka energiministerns svar så, att man i den nya trepartitegeringen över huvud taget inte har tagit upp några diskussioner om den här frågan. Man förutsätter att utbyggnadstakten skall hållas utan att man på något sätt aktivt vill ingripa för att styra utvecklingen. Det tycker jag är beklagligt, därför att om vi får ett nej i folkomröstningen, vilket är mycket troligt och också vad vi kärnkraftsmotståndare hoppas på, är dessa pengar bortkastade. Det hade varit bättre att dessa medel fonderats eller att de hade använts till vettigare ändamål än att de på detta sätt läggs ned i investeringar som vi inte med säkerhet vet kommer att bära frukt.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om jag med anledning av riksskatteverkets besked om beskattning av inkomst av bäroch svampplockning är beredd att föreslå riksdagen en lagändring på detta område. Den 7 juni 1979 svarade jag på en fråga av Göthe Knutson som också handlade om beskattning av tillfällig bäroch svampplockning. Jag förklarade då att det ankom på riksskatteverket att ge råd och anvisningar på detta område. Riksskatteverket har också numera kommit med ett uttalande i frågan. Riksskatteverkets besked går i korthet ut på att inkomster av förevarande slag skall redovisas vid taxeringen, om inte bärplockningen är av hobbybetonad art. Verket anger också att taxeringsmyndigheterna inte skall lägga ner arbete på att utreda bagatellfall. Riksskatteverkets synpunkter bör vara vägledande, då taxeringsmyndigheterna i enskilda fall skall tillämpa gällande skatteregler. Beskattning bör sålunda inte ske, om det rör sig om smärre inkomster, som kanske obetydligt överstiger de omkostnader som uppkommer. Däremot bör beskattning ske i de fall där verksamheten har sådan omfattning att inte obetydliga inkomster uppkommer och dessa utgör ett bidrag till försörjningen. Det skulle från rättvisesynpunkt vara svårt att motivera varför just sådana inkomster skulle vara skattefria men inte andra liknande inkomster. Jag är därför inte beredd att föreslå att generella skattelättnader ges till bäroch svampplockare.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret. Jag tycker uppriktigt sagt att det var ett tråkigt svar.

Vad är det som kan jämföras med att gå ut i skog och mark och plocka bär och sälja och få några få kronor kilot för denna ansträngning? Är det någon hobbyverksamhet, är det någon form av extraarbete, eller vad är det som budgetministern avser med ”liknande inkomster”? I svaret säger budgetministern också att riksskatteverket anger att taxeringsmyndigheterna inte skall lägga ner arbete på att utreda bagatellfall. Det är endast inkomster upp till 500 kr. som man vill göra undantag för. Vidare säger budgetministern att riksskatteverkets synpunkter bör vara Nr 32 vägledande då taxeringsmyndigheterna i enskilda fall skall tillämpa gällande skatteregler. ”Beskattning bör sålunda inte ske, om det rör sig om smärre inkomster, som kanske obetydligt överstiger de omkostnader som uppkommer.” Vad jag efterlyste i den fråga jag ställde till budgetministern i våras var klara gränsdragningsregler. Vi var då överens om att det skulle behövas klara regler. Men otydligheten är lika stor i och med det svar som budgetministern nu har givit. Riksskatteverket klargör nu att all bärförsäljning är fråga om en skattepliktig inkomst. Det gäller i Sverige, till skillnad från exempelvis i Finland, där man gör den åtskillnaden — klart och redigt — att inkomst av tjänst i form av bäroch svampplockning är skattepliktig, medan bäroch svampplockning i övrigt betraktas som fritidssysselsättning och därmed inte skall beskattas.
Herr talman! I de kontakter som riksskatteverket haft med länsmyndigheterna har man inte funnit att det varit några problem i den praktiska tillämpningen, bortsett från ett par fall. Nu ger riksskatteverket ut anvisningar som ytterligare preciserar gällande skatteregler. Låt oss se på erfarenheterna av de anvisningarna!
Herr talman! Vad som gjorde att jag ställde den här frågan i maj månad var att man då hade infört en skyldighet till momsredovisning. De som säljer bär och svamp blir nu upptecknade, deras namn, adress och förmodligen också personnummer kommer med i handlingar som förmodligen når taxeringsmyndigheterna. Det skapar en osäkerhet. De nya reglerna förklarar att man, såsom budgetministern anför, ännu inte har några fall av sådana här skatteproblem. Sedan måste jag be att få ställa frågan till budgetministern: Om man nu har principen att man inte gör undantag, hur kan det då komma sig att riksskatteverket i sitt utslag häromdagen undantar försäljningen av svamp? Den nämns inte där. Det nämns att frågan har ställts, men sedan försvinner den i promemorian. Jag återkommer till min tidigare fråga: Vilka exempel på ”andra liknande inkomster” vill budgetministern anföra, och varför har nu svampen plötsligt försvunnit från riksskatteverkets utslag i det här fallet? Det här är en fråga om folkhushållet. Endast 10-20 926 av våra stora tillgångar av bär i markerna tillvaratages nu. Jag har anfört i min fråga att om man medger skattefrihet — det anser jag bör gälla — eller åtminstone drar en klar gräns, så att ett visst, relativt högt inkomstbelopp blir befriat från skatt, skulle man också förbättra existensmöjligheterna för glesbygdsbefolkningen.
Herr talman! Bara ett par klarlägganden i denna skattefråga, som kanske har getts större betydelse i denna kammare och i en del tidningsskriverier än vad den har haft i verkligheten, där det faktiskt har visat sig att det med ett par undantag icke har varit några problem. Riksskatteverkets meddelande gäller bäroch svampplockning, vilket också framgår av rubriken på meddelandet. Det innebär alltså att för hobbybetonad plockning— den som de allra flesta människor har ägnat sig åt — är det inte fråga om skatteplikt. Rör det sig om en verksamhet som är organiserad, regelbunden och mera omfattande gäller däremot skatteplikt i detta fall liksom om vi t.ex. plockar jordgubbar.
Herr talman! Här fick jag ett exempel: jordgubbar! I Sverige växer faktiskt inte jordgubbarna vilda, och min fråga gäller vilda bär. Följaktligen är det inget relevant exempel som budgetministern anför. Uddeholmsbolagets nya verksamheter med bl.a. bärexport låg också till grund för att jag tog upp frågan. Vad man vill åstadkomma i skogslänen är en bättre sysselsättning, en tryggare existens. Här finns det möjligheter för människor att tjäna några tusen kronor på bärplockning. Riksskatteverket anför i sin information att ett visst grundavdrag får göras. Men inte ens glesbygdens människor lever av bär allena. De måste också ha andra inkomster. Följaktligen kommer en sådan här extra inkomst att läggas ovanpå annan inkomst som överstiger grundavdraget, och då föreligger alltså beskattning. Det skulle ha varit roligt, om budgetministern hade velat lägga fram ett förslag om ett undantag för beskattning på det här området precis som i Finland.

Herr talman! Per Westerberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett något högre skattegap i absoluta tal mellan gasol och bensin för att möjliggöra en snabb introduktion av s.k. gasbilar. För bensin utgår f. n. skatt och särskild beredskapsavgift med 109 öre per liter. För gasol utgår skatt med 55 öre per liter. I prop. 1978 80:30 har föreslagits en höjning av skatten på bensin med 25 öre perliter och av den särskilda beredskapsavgiften på bensin med 5 öre per liter. Samtidigt har föreslagits att skatten på gasol skall höjas med 13 öre per liter. De föreslagna skattehöjningarna innebär att skattegapet mellan gasol och bensin ökar med 17 öre per liter i absoluta tal. Jag är f. n. inte beredd att medverka till ytterligare skatteförmåner för gasolen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för budgetministerns svar på min fråga, även om det utgör något av en besvikelse för mig. Frågan hade ju framställts sedan propositionen om bl.a. bensinskattehöjning framlagts. Den svenska försörjningsberedskapen vad gäller drivmedel är förhållandevis problematisk. Den blir alltmer svårbemästrad med tanke på att de bränslebesparande åtgärder som insätts står i viss motsättning till att vi har omfattande förslag om ökad avgasrening som kräver ökad bränsleförbrukning i bilarna. En introduktion av gasbilar skulle medföra betydande miljöförbättringar, framför allt i storstädernas innerområden, då gasdrivna bilar släpper ut endast ung”fär 10 96 av de föroreningar som kommer från nuvarande bensindrivna bilar. En sådan introduktion skulle kunna genomföras till en för alla parter utomordentligt liten kostnad. Vi skall även ha klart för oss att s.k. LPG, liquid petroleum gas, som det är fråga om i detta sammanhang, är en gas som det råder betydande överskott på f.n. i världen. Ett införande av gasbilar i Sverige skulle alltså innebära en betydligt ökad försörjningstrygghet när det gäller drivmedel. Det finns f.n. inom den svenska bilindustrin möjligheter till viss serieproduktion av gasbilar redan 1980. I ett antal länder på kontinenten, främst Italien och Holland, rullar redan i dag en halv miljon gasoldrivna bilar. I Sverige finns endast en mindre förserie om ett femtontal vagnar i trafik. En gasoldriven bil kostar i nyproduktion eller i form av konvertering av en gammal bensindriven bil ungefär 5 000 kr. mer än motsvarande bensindrivna bil. Gapet mellan driftkostnaderna för bensinoch dieselvagnar å ena sidan och gasdrivna vagnar å den andra måste alltså vara förhållandevis stort för att det skall vara lönsamt och möjligt att introducera gasbilar. Propositionen om skattehöjning har lagts, men vi skulle ändå vilja ha ett ytterligare ökat gap mellan dessa drivmedelsslag på 10-15 öre per liter i absoluta tal, för att kunna få lönsamhet framför allt för taxibilar, polisbilar och andra kategorier bilar med långa årliga körsträckor, främst i innerstäderna. I Danmark, Holland och Australien har man ingen beskattning av gas. I Japan har man av miljöhänsyn t.o.m. krav på att taxibilar i innerstäderna skall köras på gas. Om nu inte budgetministern vill medverka till någon. sänkning av gasolskatten i absoluta tal omedelbart, skulle man ändå inte kunna tänka sig någon form av tidigareläggning av en ökning av skattegapet mellan gasol och bensin, i stället för att avvakta nästa bensinskattehöjning, som skulle medföra detta?
Herr talman! Det aktuella skatteförslaget utgår från de principer som riksdagen beslutade om så sent som i våras i samband med beslutet rörande energipolitikens framtida utformning. Vi har för rätt kort tid sedan tillsatt en utredning med uppgift att se över energibeskattningen. Jag tycker att vi bör vänta på den kommitténs betänkande, i synnerhet som kommittén bör arbeta snabbt för att kunna ta ställning till om vi bör göra några mer omfattande förändringar av gällande beskattningsprinciper.
Herr talman! Jag kan förstå budgetministerns tankegångar, men jag tycker ändå att det gäller en mycket angelägen åtgärd för att få väsentligt förbättrade miljöförhållanden i framför allt storstädernas innerområden, en åtgärd som skulle innebära mycket ringa kostnader, kunna genomföras snabbt och dessutom öka försörjningstryggheten. Jag tror att vi även i framtiden kommer att få en ökad skattebelastning på bensinen. I princip skall gasolskatten utgöras av ungefär 50 96 av bensinskatten. Om man tidigarelade en ökning av gapet mellan skatterna på dessa drivmedel under en övergångsperiod fram till nästa bensinskattehöjning, skulle man kunna få förbättrade försörjningsoch miljöeffekter redan nu, i stället för att behöva vänta flera år.
Herr talman! Jag har stor förståelse för de motiv som Per Westerberg nämner — framför allt energisparande och miljöskydd. Men som jag sade i mitt förra inlägg har energiskattekommittén i uppdrag att arbeta snabbt. Därför hoppas jag att det inte skall dröja flera år innan riksdagen ånyo kan pröva om man skall ändra gällande beskattningsprinciper.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste uttalandet av budgetministern. Jag hoppas att energiskattekommittén kommer att arbeta snabbt för att Sverige skall kunna utnyttja dessa möjligheter att ta del av de ökade LPG-resurser som i dag finns i världen, innan de tas i anspråk av annan nation.
Herr talman! Det till i dag planerade svaret på Kjell-Olof Feldts interpellation om 1979 års taxeringsarbete måste till följd av interpellantens sjukdom framflyttas. Jag har kommit överens med herr Feldt om att besvara interpellationen tisdagen den 20 november.

Riksdagen beslutade år 1975 om en ny taxeringsorganisation i första instans och ett nytt ADB-system för beskattningen, den s.k. RS-reformen. Enligt de ursprungliga planerna skulle det nya systemet ha tillämpats första gången vid 1978 års taxering. På trepartiregeringens förslag uppsköts emellertid starten ett år. Den nya ordningen för taxeringsarbetet tillämpas således första gången vid årets taxering. Den innebär genomgripande förändringar av taxeringsarbetet i flera avseenden. Taxeringsperioden förlängs, och tjänstemannagranskning införs generellt. Taxeringsnämndernas beslutsunderlag förbättras bl.a. genom att tjänstemännen får möjlighet att i samband med deklarationsgranskningen göra s.k. taxeringsbesök hos den skattskyldige eller utföra revision av deklarationsunderlaget. Ett omfattande ADB-stöd införs till stöd för deklarationsgranskningen. Som Kjell-Olof Feldt har påpekat torde det vara ofrånkomligt att en sådan omfattande nyordning av taxeringsarbetet som RS-reformen innebär måste medföra vissa inkörningsproblem. Mer än 6 miljoner deklarationer skall behandlas i nya rutiner, bl.a. med stöd av det nya ADB-systemet. Även skatteuträkningen skall ske med hjälp av detta nya ADB-system. Vad gäller läget beträffande 1979 års taxeringsarbete finns det ännu inte ett tillräckligt underlag för att göra någon helhetsbedömning av hur den nya taxeringsorganisationen har fungerat det första året. Taxeringsarbetet avslutades som bekant först i och med utgången av oktober månad. Det kan emellertid konstateras att det har varit svårigheter i omställningen till de nya administrativa och tekniska systemen. Hanteringen av deklarationerna i de nya rutinerna har sålunda tagit längre tid än beräknat. Dessutom medförde en brand i den centrala datorn hos riksskatteverket att deklarationsmaterialet inte kom ut till granskarna i början av taxeringsperioden så snabbt som man hade räknat med. Dessa omständigheter har bl.a. lett till att man inte hunnit att i planerad utsträckning kombinera deklarationsgranskningen med taxeringsbesök och taxeringsrevisioner. Jag vill dock betona att sådana kontroller ändå har företagits i betydande omfattning. Den förlängda taxeringsperioden och det ökade inslaget av tjänstemannagranskning har således medfört att en större del av deklarationerna än tidigare har underkastats en mera ingående kontroll. Man har också haft större möjligheter att utreda de taxeringsfrågor som har uppkommit i samband med granskningen och ge dem en riktig lösning redan i första instans. Vad sedan gäller frågan om utsändandet av slutskattesedlarna och återbetalningen av överskjutande skatt kommer detta, enligt vad jag har inhämtat, att ske successivt från slutet av november månad. Såvitt nu kan bedömas kommer arbetet härmed att vara avslutat senast den 15 december, 191 När det slutligen gäller frågorna om åtgärder från regeringens sida vill jag framhålla följande. Självfallet måste en så stor och genomgripande förändring som RS-reformen följas upp med en noggrann utvärdering. Inom budgetdepartementet har redan påbörjats en utvärdering av erfarenheterna från årets taxering. Det finns emellertid som jag nyss har sagt ännu ingen samlad bild av hur den nya taxeringsorganisationen har fungerat. Det går därför inte att i dagsläget avgöra om det behövs några ytterligare åtgärder från statsmakternas sida för att trygga syftet med RS-reformen. De problem som hittills har uppkommit är bekymmersamma, men de har kunnat lösas så att det inte skall behöva uppkomma några negativa följder för de skattskyldiga och utan att underlaget för den ekonomiska politiken försämras i nämnvärd omfattning. Jag kan försäkra Kjell-Olof Feldt att om den fortsatta utvärderingen visar att det finns ett behov av åtgärder kommer jag självfallet att verka för att sådana vidtas snarast möjligt. Jag vill slutligen erinra om att det redan år 1975 i samband med att beslutet fattades framfördes betänkligheter från de nuvarande regeringspartiernas sida mot ett så centraliserat ADB-system som RS-systemet. Såväl den ADB-tekniska utvecklingen som den ökade medvetenheten om riskerna från sårbarhetssynpunkt med starkt centraliserade system har visat att betänkligheterna var befogade. Numera eftersträvas i stället system som mera bygger på spridning eller decentralisering av datorer och dataregister. En annan viktig förändring i ADB-politiken gäller beslutsgången vid införandet av stora ADB-system. Den nya ordningen innebär i huvudsak att beslut skall fattas successivt under utvecklingsarbetets gång, så att systemens utformning och genomförande kan påverkas av vad som framkommer vid fördjupade analyser av de ADB-tekniska problemen, kostnaderna och effekterna i övrigt. Dessa principer fördes fram i vårens proposition om användningen av ADB i statsförvaltningen och är numera vägledande vid utbyggnad och utformning av nya datasystem.

Herr talman! Jag vill tacka budgetministern för svaret på min interpellation. I sitt svar gör Ingemar Mundebo vissa försök att undandra sig själv och sin regering ansvaret för RS-reformens genomförande och resultatet härav. Jag tycker att det var både dumt och onödigt. Vi har alla varit ense om att taxeringsarbetet i Sverige måste göras effektivare och rättvisare samt att datatekniken borde kunna hjälpa oss att nå det resultatet. Om det nu visar sig att RS-systemet har brister ligger det i allas intresse att dessa så fort som möjligt avhjälps. Men det är lika självklart att det är den sittande regeringen som under genomförandet av reformen bär hela ansvaret för att taxeringsarbetet fungerar så bra som det över huvud taget är möjligt. Det är från dessa utgångspunkter som jag tänker kommentera Ingemar Mundebos svar på de frågor som jag ställt i min interpellation. Den första frågan gällde läget beträffande 1979 års taxeringsarbete. Ingemar Mundebos svar är att det ännu inte finns tillräckligt underlag för att göra någon helhetsbedömning av hur den nya taxeringsorganisationen har fungerat under sitt första år. Ingemar Mundebo vidgår emellertid att vissa svårigheter har uppstått. Hanteringen av deklarationerna har tagit längre tid än beräknat, och deklarationsmaterialet har fördröjts. Den negativa konsekvens detta, enligt Ingemar Mundebo, skulle ha haft är att man inte i planerad utsträckning har hunnit utföra s.k. taxeringsbesök och taxeringsrevisioner. Men sådana kontroller har, enligt Ingemar Mundebo, ändå företagits ”i betydande omfattning”. I övrigt skulle taxeringsarbetet snarast ha fungerat bättre än förr. Ingemar Mundebo anser sig sålunda kunna hävda både att en större del av deklarationerna än tidigare har underkastats en mer ingående kontroll och att det har funnits större möjligheter än tidigare att utreda olika taxeringsfrågor redan i första instans. Om budgetministerns omdömen är riktiga, är de både viktiga och välkomna upplysningar. Det innebär att RS-reformen har givit vissa positiva resultat, trots alla inkörningssvårigheter. Men tyvärr finns det information som skapar visst tvivel om riktigheten i Ingemar Mundebos påståenden. Jag har här en skrivelse från chefen för skatteavdelningen vid länsstyrelsen i Kronobergs län. Den är riktad till taxeringsnämnderna i länet och daterad den 10 augusti i år. Där sägs att läget beträffande taxeringsarbetet, som redan i våras var allvarligt, nu har skärpts ytterligare. Skattechefen skriver att väsentligt mindre tid måste ägnas åt varje återstående deklaration än ”vi önskat och planerat”. Han rekommenderar därför en rad åtgärder för att 1979 års taxering skall kunna klaras. Han skriver: ”Betr. taxeringsbesök och taxeringsrevision nödgas jag förklara att något utrymme för dylika inte finns i fortsättningen. Anteckningar bör dock föras om vilka revisioner som skulle vara önskvärda.” Beträffande granskningsnivån skriver skattechefen: ”Ambitionen måste anpassas till verkligheten och inte till vad vi helst vill. I ett mycket stort antal fall, kanske t.o.m. för de flesta av återstående icke granskade deklarationer, bör man få nöja sig med en beredning. Förfrågningar och utredningar måste kraftigt begränsas. Jämförelser mellan utgående balanser i föregående års deklarationer och ingående i detta års kan underlåtas i ett stort antal fall. —— Skönstaxeringar, i den mån de förekommer, kan normalt inte grundas på besök eller revision.” Dessa besked till taxeringsfolket i Kronobergs län ger en ganska skakande skildring av läget beträffande 1979 års taxering — en skildring som nästan drastiskt avviker från den som Ingemar Mundebo gav för en stund sedan. Och man blir inte mindre uppskakad av att skattechefen i Kronobergs län i sin skrivelse, tydligen som ett slags tröstens ord, anför att förhållandena är desamma i övriga län och, tillägger han, ”normalt sannolikt svårare än hos OSS”. Låt oss därför ta del av vad skattechefen i Kalmar län har haft att anförtro ordförande och granskare i det länets taxeringsnämnder. I en skrivelse daterad den 6 september konstaterar han att det i fortsättningen inte finns något utrymme för taxeringsbesök och taxeringsrevisioner. Kvarvarande tid måste utnyttjas för de ännu helt ogranskade deklarationerna. Därför rekommenderas nämnderna att starkt begränsa sitt utredningsarbete. Vidare uppger skattechefen i denna skrivelse av den 6 september att dittills endast 70 000 av totalt 160 000 deklarationer över huvud taget har registrerats hos länsstyrelsen.

Enligt uppgift har från länsstyrelsen i Göteborg utgått en skrivelse i samma ämne till detta läns taxeringsnämnder. Formuleringarna är i den skrivelsen något mindre dramatiska än i de två jag har relaterat, men innebörden är densamma. Taxeringsarbetet har allvarligt försenats, och granskningsfunktionerna får i stort sett läggas åt sidan för den rent kamerala uppgiften att få deklarationerna registrerade och skatteberäknade. Efter den här redovisningen av interiörerna från taxeringsarbetet i tre av rikets län måste jag tyvärr dra en mindre behaglig slutsats. Redovisningen stämmer inte på någon punkt med de omdömen som Ingemar Mundebo gav i sitt interpellationssvar. Att deklarationerna i Kronobergs, Kalmar och Göteborgs och Bohus län skulle ha undergått en mera ingående granskning och mer omsorgsfulla utredningar än tidigare förefaller alls icke troligt. Skattechefernas skrivelser ger tvärtom intrycket av att granskare och taxeringsnämnder fått nöja sig med långt ytligare granskningar än någonsin tidigare och att några utredningar, i varje fall efter sommaren, över huvud taget inte har hunnits med. Inte heller fylls man av någon tilltro till Ingemar Mundebos påstående att antalet fall av taxeringsbesök och taxeringrevisioner skulle ha varit betydande och att problemet endast varit att sådana kontroller inte hunnits med ”i planerad utsträckning”. Tvärtom uppstår frågan om det i år har varit möjligt att genomföra taxeringsrevision ens i en mycket blygsam utsträckning. Men innan jag anklagar budgetministern för att fara med osanning jag har dessutom svårt att förstå varför han skulle göra det — vill jag göra en reservation. Det kan naturligtvis vara så att de tre län, där jag fått inblick i taxeringsarbetet, är olyckliga undantag och att i resten av landet rått de förhållanden som Ingemar Mundebo återgav i interpellationssvaret, nämligen att taxeringsarbetetet i år i stort sett varit effektivare än tidigare. Därför måste jag be budgetministern att kommentera de här redovisningarna av skrivelser från tre länsstyrelser som jag har gjort. Jag måste be honom att ge exakta besked om underlaget för hans uppgifter. Är det besked från landets länsstyrelser? Vilka är de i så fall? Eller är sagesmannen riksskatteverket? Och hur har riksskatteverket i så fall samlat in sitt material? Vad är helt enkelt sanningen i denna fråga, Ingemar Mundebo? På min andra fråga svarar Ingemar Mundebo att ”såvitt nu kan bedömas” Nr 32 kommer debetsedlarna och återbetalningen av överskjutande skatt att vara de skattskyldiga till handa senast den 15 december. Men varför är detta en bedömningsfråga ännu så sent som i dag, den 20 november? Vet inte budgetministern om man hinner med det här jobbet? Vad är det för osäkerhetsfaktorer som fortfarande gör reservationer nödvändiga i den frågan? Som svar på min tredje fråga säger Ingemar Mundebo att problemen med årets taxeringsarbete har kunnat lösas så, att det inte skall behöva uppkomma några negativa följder för de skattskyldiga. Skall det tolkas så att Ingemar Mundebo garanterar att de debetsedlar som nu sänds ut också är korrekta — alla har blivit rätt taxerade, ingen har påförts för litet eller för mycket skatt? Kan folk med andra ord lita på att de pengar de får tillbaka på skatten är deras, som de vågar använda? Och de som blir skyldiga staten skattepengar, kan de med full förtröstan låta myndigheterna kassera in de pengarna? Skälet till att de frågorna måste ställas är att beräkningen av skatterna för en stor mängd skattskyldiga måste ha skett under stor brådska och under mycket besvärliga förhållanden. Jag har tidigare redovisat hur försenat taxeringsarbetet har varit i tre län. Att den här förseningen har varit allmän framgår av, enligt en tidningsartikel, att ungefär 600 000 deklarationer ännu i slutet av oktober inte hade kommit in till skatteregistret. Det betyder att 600 000 deklarationer vid den tidpunkten inte var färdiggranskade. Det betyder också att en stor mängd deklarationer inte har kunnat skatteberäknas på avsett sätt, utan detta måste ske på de lokala skattemyndigheterna — ett enormt jättearbete, sägs det i den här tidningsartikeln, icke utan fog, såvitt jag förstår. Mot den bakgrunden måste jag fråga budgetministern: Är budgetministern alldeles säker på att allt har blivit så rätt och riktigt som han påstår? Jag frågade också hur regeringen tänker se till att bristerna i taxeringsarbetet inte försämrar underlaget för den ekonomiska politiken. Därmed avsåg jag det statistiska underlaget för beräkningen av statsverkets inkomster, vilket i sin tur är av central betydelse för bedömningen av det statsfinansiella läget. Ingemar Mundebos svar är att detta underlag inte har försämrats i nämnvärd omfattning. Men här måste jag direkt be budgetministern att ge ett mera korrekt svar. Enligt uppgifter jag fått från riksrevisionsverket är läget sådant, att verket inte har något tillförlitligt statistiskt underlag för att beräkna 1978 års inkomster. Vid månadsskiftet oktober-november hade man fått in bara 74 96 av deklarationsmaterialet. Konsekvensen förefaller bli att RRV:s inkomstberäkningar för åren 1980 och 1981 måste bygga på fjolårets taxeringsmaterial, som alltså avser svenska folkets inkomster år 1977, dvs. tre resp. fyra år före själva prognosåren. Såvitt jag kan bedöma försvagar detta tillförlitligheten i RRV:s inkomstberäkningar och därmed underlaget för den ekonomiska politiken i en omfattning som jag sannerligen, i motsats till Ingemar Mundebo, finner vara nämnvärd. På min fjärde och sista fråga i interpellationen svarar Ingemar Mundebo i 195 stort sett bara att han kommer att göra en noggrann utvärdering av erfarenheterna av RS-reformens första år och snarast möjligt vidta åtgärder, om det visar sig att det behövs. Det är bra, Ingemar Mundebo! Men inför det arbetet vill jag påminna om att syftet med RS-reformen inte bara är att åstadkomma en allmän rationalisering och effektivisering av taxeringsarbetet. Reformens viktigaste syfte är ju att avlasta taxeringsorganisationen en mängd mera rutinartat arbete, så att resurserna kan koncentreras på de ur granskningsoch kontrollsynpunkt svåra fallen. Och som alla vet är dessa fall framför allt de bokföringspliktiga skattskyldiga. Här har taxeringsmyndigheterna i princip bara de skattskyldigas egna deklarationsuppgifter att tillgå, och en kontroll måste i princip gå via deras bokföring. Att behovet av en ökad kontroll är stort torde framgå av att 1978 knappt 10 000 kontroller av bokföringspliktigas deklarationer kunde göras, och av dessa var bara 6 000 egentliga bokföringskontroller. Eftersom det finns grovt räknat 450 000 bokföringspliktiga deklaranter, är det lätt att räkna ut att det i fjol bara var var femtionde deklarant som utsattes för någon form av kontroll och drygt var hundrade som utsattes för bokföringsgranskning. Om man betänker att löntagardeklarationerna i princip utsätts för en fullständig kontroll var och en, är dessa siffror faktiskt skrämmande. Om RS-reformens första år inneburit att kontrollfrekvensen av de bokföringspliktiga blivit ännu sämre än den var tidigare — här måste herr Mundebo lämna ordentligare besked än han gjorde i interpellationssvaret — är det naturligtvis utomordentligt allvarligt. När Ingemar Mundebo nu försäkrar mig att han skall göra allt han förmår för att trygga RS-reformens syften vill jag att han också skall ge riksdagen klart besked om att taxeringsorganisationens resurser bestämt och målmedvetet skall inriktas på en deklarationskontroll, värd namnet, också av de bokföringspliktiga deklaranterna. Det kräver både skattemoralen och rättssäkerheten.
Herr talman! Vi har alla ett ansvar för det beslut som fattades om RS-reformen och för genomförandet av reformen. Det hade kanske varit bra om ikraftträdandet av reformen hade senarelagts ytterligare, om den dåvarande regeringen inte hade lagt fram förslag om att på så kort tid genomföra en reform av så stor omfattning. Kjell-Olof Feldt borde vara glad över att trepartiregeringen framflyttade ikraftträdandet ett år, ty det gav möjlighet för de berörda myndigheterna att bättre planera genomförandet än vad som eljest hade varit möjligt. Måhända — jag säger bara måhända — hade det varit bra om vi hade fått ett år till på oss, men alla betraktade ju den här reformen som betydelsefull. Därför var riksdagen angelägen om att kunna sätta det hela i verket fr.o.m. 1979 års taxering.

Jag har gett en tämligen fullständig redogörelse för läget och för de Nr 32 hittillsvarande erfarenheterna av 1979 års taxeringsarbete. Självfallet bygger Tisdagen den den redogörelsen rätt mycket på synpunkter som har lämnats av det 20 november 1979 ansvariga ämbetsverket, riksskatteverket. Vidare bygger redogörelsen på de kontakter som departementet har med skatteoch taxeringsadministrationen, med länsskattechefer och andra ute på länsstyrelser och vid lokala skattemyndigheter. Riksskatteverket har i sitt arbete vid flera tidpunkter under 1979 haft omfattande kontakter med folket ute på fältet. Så riksskatteverkets svar bygger inte på enbart teoretiska studier eller något önsketänkande utan på en bred kontakt med fältet. Att erfarenheterna sedan skiftar är vi väl medvetna om. Kjell-Olof Feldt citerade några yttranden från ett par tre län. Det finns en rad vittnesbörd som pekar på de problem som vi har mött under det här året. Men det finns också vittnesbörd från län där det har fungerat bättre. Att citera några yttranden där det huvudsakligen talas om problem ger inte en riktigt representativ bild. När det gäller erfarenheterna av 1979 års taxeringsarbete skiftar alltså bilden från län till län. Den kan också skifta från taxeringsdistrikt till taxeringsdistrikt.

Taxeringsarbetet är alltså inte avslutat ännu. Det omfattar ungefär sex miljoner skattskyldiga, vilkas deklarationer skall granskas och för vilka skattsedlar skall skrivas och sändas ut. När taxeringsarbetet är avslutat och vi har haft möjligheter att göra den utvärdering som vi självfallet skall göra, då kan vi ge det slutgiltiga svaret på frågan vilka erfarenheter vi har av 1979 års taxeringsarbete. Stegvis under det här året har rutiner och arbetsprocesser förändrats för att man skall kunna undvika problem, för att man på bästa möjliga sätt skall kunna lösa den uppgift som taxeringsarbetet skall lösa. Jag tror att vi kan finna både starka och svaga sidor, både exempel på områden där årets taxeringsarbete blivit bättre än tidigare års och exempel på områden där resultatet har blivit sämre än tidigare år. Självfallet måste alla arbetsinsatser inriktas på att inför nästa år minimera den senare gruppen, så att vi om 1980 års taxeringsarbete kan säga: Nu har vi nått vad vi ville nå med RS-reformen, alltså en mer rättvis och likformig taxering än vi hade tidigare.

Vi har ingen slutgiltig bild av exempelvis hur många taxeringsbesök och taxeringsrevisioner som har gjorts. Vi skall komma ihåg att instrumentet taxeringsbesök är nytt i processen. Det började tillämpas 1978, då man i hela landet hann med runt 4 000 sådana kontroller och besök. Vi vet inget om läget 197 för 1979. Jag kan nämna att man i Stockholms län har gjort drygt 1 600 sådana besök och kontroller, men vi har alltså inte bilden för hela landet ännu. Jag kan för dagen inte ge ett klarare svar än detta: Så långt processen hittills har framskridit skall skattsedlar utsändas i rätt tid, och såsom ansvariga myndigheter bedömer det skall det inte klicka i slutskedet. Men vem skulle kunna stå och ge garantier till 6 miljoner skattebetalare att vi inte kommer att missa en enda av dem? Mitt svar är, och det bygger alltså på vad ansvariga myndigheter säger: Så långt vi nu kan bedöma kommer detta att klaras i lagenlig tid. Likaså är mitt svar när det gäller säkerheten i taxeringsarbetet under det här året, att såvitt vi nu kan bedöma är säkerheten god, men det slutgiltiga svaret kan vi få först när taxeringsarbetet är fullföljt. Underlaget för inkomstberäkningen, vidare: Vi var medvetna om att en förlängning av taxeringsperioden också medför att det statistiska underlaget kommer vederbörande myndighet till del vid en senare tidpunkt. Vi var medvetna om att det t.ex. för kommunerna medför en del problem att taxeringsarbetet pågår fram till slutet av oktober i stället för, som tidigare, slutet av juni. Det problemet har vi alltså att leva med i den nya taxeringsorganisation som har beslutats. Men härtill kommer att inkomstberäkningen under det här året blev bräckligare än vad den skall vara när systemet fungerar så som avsetts. Därför blev också de första inkomstprognoserna osäkra. Senare körningar har emellertid visat att de tidigare prognoserna står sig bra. Jag tror därför faktiskt att vi har fått ett hyggligt underlag. Men också på den punkten kan vi få slutbeskedet först den dag när vi kan göra utvärderingen av hela taxeringsarbetet. Till sist, herr talman, vill jag säga att vi självfallet kommer att göra allt för att se till att RS-organisationen kan fullgöra den uppgift som riksdagen önskade att systemet skulle fylla. Vi skall göra en omfattande utvärdering av de erfarenheter av 1979 års taxeringsarbete vilka vi hinner få fram och göra vad vi kan för att undvika att sådana problem som där förelegat upprepas 1980 och för att organisationen skall fungera så bra som det någonsin går.

Herr talman! Med hänsyn till den historiska bakgrunden till den här frågan är det självklart att vi socialdemokrater är beredda att ta vår del av ansvaret för RS-reformen. Jag har själv inte någon som helst önskan att i onödan framställa den som ett misslyckande. Men vad det gäller är faktiskt hur 1979 års taxeringsarbete har fungerat. Det är Ingemar Mundebo som är ansvarig för det ärendet, och det ansvaret kan herr Mundebo inte dra sig undan genom att hänvisa till den beslutsprocess som föregick RS-reformen. Herr Mundebo har nu — och det är inte första gången — demonstrerat en utomordentlig förmåga att prata sig runt problemen. Nu säger han efter att ha hört min redovisning av hur läget varit i Kronobergs, Kalmar och Göteborgs och Bohus län att han visserligen har haft kontakter med länsstyrelser, skattechefer och lokala skattemyndigheter men att erfarenheterna har skiftat. Om han nu varit i kontakt med de län där jag Nr 32 studerat utvecklingen, måste upplevelserna i dessa tydligen ha uppvägts av Tisdagen den uppgifter från ett antal län där det har gått så mycket bättre. Jag måste då be 20 november 1979 Ingemar Mundebo att här i riksdagen från några län eller taxeringsområden ge något exempel, anföra något citat eller lämna någon information som stöder uppgifterna i hans interpellationssvar att man i år kunnat göra mer ingående kontroller och haft större möjligheter att utreda. Jag ber om något slags redovisning av detta. Den behöver inte vara fullständig — jag begär inte att vi nu skall kunna dra den definitiva slutsatsen i detta sammanhang - utan det räcker med några uppgifter som underbygger de påståenden som herr Mundebo gör i interpellationssvaret. Det är ju herr Mundebo som har ansvaret för att dessa uppgifter är riktiga. Också när det gäller taxeringsrevisionen säger herr Mundebo att man inte känner till läget och att man inte har någon slutgiltig bild. Men ändå kunde han i sitt svar påstå att taxeringsbesök och taxeringsrevisioner i år har företagits i betydande omfattning. Vad betyder det? Är det fler än 10 000, som det var i fjol, eller är det färre? Han hänvisar till att det har företagits 1600 besök och kontroller i Stockholm, men det ger ju inget besked alls om innebörden av den uppgift som han lämnade riksdagen i interpellationssvaret. Skälet till att det är så viktigt med taxeringsrevisionerna är ju att tillståndet före den här reformens genomförande var så uselt. Efter den debatt som förs — och som med rätta förs — om olikheten inför lagen vid granskningen av löntagardeklarationerna och den utomordentligt bristfälliga granskning som sker av bokföringspliktigas deklarationer, dvs. framför allt av företagsdeklarationer, tycker jag att vi borde få ett besked om hur tillståndet nu är. Det är i så fall ett dystert besked om att det har blivit ännu sämre. Men, Ingemar Mundebo, kan vi inte slippa dessa runda och helt ogenomskinliga uttalanden som interpellationssvaret är fullt av? Sedan kan jag naturligtvis begripa att ingen kan ge några garantier för att alla sex miljonerna skattebetalare kommer att få sina deklarationer och sina besked före den 15 december. Det enda jag frågade var emellertid varför man ännu så här sent på året måste göra sådana reservationer för det som Ingemar Mundebo gjorde i sitt svar. Vad jag inte begriper alls är det tillägg som Ingemar Mundebo gör om att osäkerheten om huruvida detta arbete nu kan slutföras enligt uppbördslagens regler beror på att taxeringsarbetet inte är avslutat. Men själva taxeringsarbetet måste väl vara avslutat? Det måste rimligen ha varit färdigt den 31 oktober. Det frågan gäller är framräkningen, alltså skatteberäkningen, i deklarationerna. Jag frågade: Hur har det gått till? Vad betyder det att så många deklarationer aldrig kom in i de centrala register där man skulle använda sig av datateknik och att arbetet i stället har fått utföras på de lokala skattemyndigheterna? Men därom blev ingenting sagt. Samma sak, herr talman, är det med RRV:s inkomstberäkning. Det är uppenbart att det blir sämre underlag när man skall bygga på en ett år äldre statistik. Huruvida det underlaget är sämre eller bättre än tidigare underlag, 199 vilket herr Mundebo säger sig inte veta, har heller inte ett dugg att göra med om taxeringsarbetet är avslutat eller inte. Det betyder bara att prognoserna för budgetutfallet i framtiden blir sämre än vad de har varit. Detta är så pass beklagligt att jag tycker vi borde vara ense om att vi måste göra någonting åt det.
Herr talman! Jag tror vi är ense om att vi skall göra någonting åt de punkter där RS-systemet eventuellt inte fungerat under 1979 så att det kommer att fungera bättre under 1980. Det är i vart fall min bestämda ambition att göra detta. I interpellationssvaret ger jag de besked som nu kan ges. I det skede av 1979 års taxeringsarbete som vi befinner oss i och med de informationer som vi har tillgång till har jag redovisat dem. Om Kjell-Olof Feldt vill uppfatta beskeden som runda eller fyrkantiga kan jag inte göra någonting åt det, men jag har redovisat alla de informationer som vi har tillgång till. Först när vi har slutfört hela arbetet och när vi har gjort den utvärdering som vi har påbörjat kan vi slutligt avgöra på vilka punkter systemet fungerade helt ut som vi ville och på vilka punkter det inte fungerade så bra som vi hade önskat. Då har vi också fått det underlag som vi behöver för att se till att det år 1980 fungerar bra.
Herr talman! Det hade varit fullt möjligt för budgetministern att skaffa in ett väsentligt bättre informationsunderlag än det han fört med sig till riksdagen i dag. Han har inte lämnat några informationer alls i den meningen att några fakta har presenterats. Han har lämnat ett antal allmänna och - som jag vågade kalla dem — runda omdömen om att det på det hela taget gått ganska bra. Jag är litet förvånad över att han tycks anse sig behöva göra det, för det här är ingen partipolitisk fråga där han behöver riskera några anfall i ryggen av mig eller andra. Vi är bara intresserade av att få veta hur det har gått. Det här är nämligen av betydelse för 6 miljoner människor som kommer att få sina skattsedlar nu i december. Är dessa riktiga? Har det skett en rimlig granskning? Och framför allt: Har granskningen åtminstone inte varit mer orättvis än tidigare år — orättvis i den meningen att vissa deklarationer, dvs. i allmänhet företagarnas, genomgår en mycket formell granskning, medan löntagarnas deklarationer utsätts för en mycket ingående granskning. Det var ett sådant informationsunderlag som jag trodde att vi skulle få. Det är inte omöjligt att redan i dag skaffa fram det underlaget. Besked från länsstyrelserna om hur taxeringsarbetet gått och besked om hur skatteberäkningen fungerat hade det också gått att få fram. Ingenting av detta har Ingemar Mundebo tyckt vara värt att ta med sig till riksdagen. Jag har bett om preciseringar åtminstone på någon punkt där sådana kunnat göras. Ingemar Mundebo säger att erfarenheterna är skiftande. Jag har redovisat negativa erfarenheter från tre län. Ingemar Mundebo hade då kunnat nämna åtminstone ett enda län där det gått bra — han måste rimligen, om det finns något underlag för det han påstår, ha kunnat nämna ert sådant exempel. Herr talman! Jag kan bara tolka det så att Ingemar Mundebo kom till riksdagen i avsikt att snabbt och enkelt göra sig av med ett i och för sig besvärligt och obehagligt problem och skjuta det till någon utvärdering i framtiden, då han hoppas att man skall ha glömt de svårigheter och de förtretligheter som uppträtt i år. Jag vill bara varna honom för att ta för lätt på den reaktion som kan komma, om det i december, när folk får sina skattsedlar, visar sig att det hela inte alls har fungerat så bra som han försökt skapa ett intryck av under den här debatten.
Herr talman! Än en gång: Jag har lämnat det underlag som det nu är möjligt att ge. Kjell-Olof Feldt begär att jag, innan utsändningen av skattsedlar börjar, skall garantera att varenda skattsedel kommer att sändas ut och nå sin adressat i tid. Kjell-Olof Feldt begär att jag, innan utskrivningen av skattsedlarna har skett, skall kunna garantera att dessa är korrekta. Innan människorna haft tillfälle att ta del av skattsedlarna, skall jag kunna avgöra att all granskning varit perfekt. Under alla tidigare år och med alla tidigare taxeringssystem har många människor haft en annan mening än taxeringsmyndigheterna och därför gått till skattedomstol för att få ett avgörande om vad som är rätt och riktigt. Kjell-Olof Feldt ställer ett antal frågor som han rimligen själv måste inse att det i nuläget inte går att svara på. Så fort det är möjligt att besvara frågorna skall vi förvisso ge ett svar. På grundval härav skall vi också göra en utvärdering av erfarenheterna. Jag kan försäkra att jag inte har någon önskan att göra mig av med något problem. Självfallet måste jag som budgetminister vara den som mer än någon annan hoppas att det här systemet fungerar bra och därför vara beredd att göra allt vad som kan göras för att det också skall fungera bra. Jag vill inte skjuta undan ett problem som finns. Jag har tvärtom i svaret markerat att det finns problem och att de problem som vi måst arbeta med är bekymmersamma. Jag har också redovisat vad vi gör och kommer att göra för att det skall bli bättre till nästa års taxering.
Herr talman! Nej, jag har verkligen inte avkrävt Ingemar Mundebo några löften eller garantier — det är Ingemar Mundebo som ger de löftena och garantierna i sitt interpellationssvar. Det är budgetministern som säger att deklarationerna kommer att vara ute hos de skattskyldiga den 15 december. Det är budgetministern som säger att problemen har kunnat lösas så att det inte skall behöva uppkomma några negativa följder för de skattskyldiga. Det var därför som jag frågade: Vilket underlag, vilken information, vilka fakta bygger budgetministern de utfästelserna på? Jag har inte fått några besked på den punkten, annat än att vad herr Mundebo har sagt i svaret är allt som kan sägas. All right, jag är beredd att nöja mig med det, även om jag är förvånad över att budgetministern kommer så illa rustad till en debatt i riksdagen, när det faktiskt hade gått — ungefär som jag har gjort — att fråga hur det har varit ute på länsstyrelserna, hur det har varit i riksskatteverket och i riksrevisionsverket. Vad jag egentligen gjorde, herr talman, var att varna budgetministern för att ställa ut sådana garantier och löften som han har gjort i sitt interpellationssvar — att allt har fungerat ganska bra, att det inte blir några negativa följder för de skattskyldiga. För det är trots allt han som kommer att få bära ansvaret för det minssnöje och de problem som uppstår. Det hade varit klokare av honom att säga att här får man vara beredd på obehagliga överraskningar, därför att en del saker har fungerat ganska dåligt.
Herr talman! Jag hade kunnat framlägga en mängd vittnesbörd av det slag som Kjell-Olof Feldt gav oss ett par tre exempel på. Vi har en mycket fyllig redovisning av riksskatteverkets erfarenheter, vi har yttranden av länsskattecheferna och av fackliga organisationer, vi har tagit del av åtskilligt i massmedia. Men, herr talman, jag vill utvärdera det materialet innan jag drar mina egna slutsatser. Vittnesbörden, uppfattningarna, bedömningarna är nämligen på många punkter motstridande. Det går inte att i dag avgöra vad som är den slutliga sanningen. Kjell-Olof Feldt redovisade själv en uppgift. Han sade att förra året gjordes 10 000 taxeringsbesök. Den uppgiften förvånar mig en aning, eftersom sådana besök formellt inte gjordes förra året. Därför tycker jag att det är litet förbluffande att det har registrerats 10 000 sådana besök. Det fanns liknande åtgärder — de noteringar vi har säger att det förra året vidtogs 4005 sådana. Detta är en illustration till hur många skiftande sakuppgifter som man kan få tillgång till från olika myndigheter, institutioner och personer, och det understryker att vi i dagsläget bör vara varsamma med slutsatserna. Och det är just vad jag har varit i svaret. Jag har inte givit de garantier som Kjell-Olof Feldt nämnde i sitt senaste inlägg. Tvärtom har jag på en rad punkter sagt ”såvitt nu kan bedömas”. Jag förmodar att det var de formuleringarna som gjorde att Kjell-Olof Feldt tyckte att svaret var litet ”runt”. Men längre kan vi inte gå i dagsläget, när vi inte har tillgång till facit.
Herr talman! Om jag minns rätt använde jag inte ordet taxeringsbesök. Jag sade att det har förekommit 10 000 s.k. kontrolloch granskningsfall under 1978, varav 6000 var egentliga bokföringsgranskningar och 4000 s.k. taxeringsnämndsrevisioner. Men låt oss inte fördjupa oss i denna teknik. Ju mer jag lyssnar till Ingemar Mundebo, desto bättre begriper jag att det enda underlag han har haft för detta interpellationssvar är en promemoria från riksskatteverket, som också jag har, daterad den 31 oktober, och där riksskatteverket gör en del allmänna uttalanden om hur det har gått. Det är nästan så att man hittar exakt samma formuleringar. Ingemar Mundebo säger nämligen i interpellationssvaret: ”De problem som hittills har uppkommit är Nr 32 bekymmersamma, men de har kunnat lösas så att det inte skall behöva Tisdagen den uppkomma några negativa följder för de skattskyldiga ——-=—-.” 20 november 1979 Det ansåg jag var ett synnerligen långtgående uttalande. Och mycket riktigt —i riksskatteverkets promemoria står det: F. n. finns inga indikationer på att Om 1979 års taxedet skulle vara fel i debiteringsunderlaget i sådan omfattning att den ändrade skatteorganisationen kan sägas ha fått negativa följder för de skattskyldiga. Vissa fel har alltid funnits och kommer att finnas även i år. Så mycket om Ingemar Mundebos undersökningar i denna fråga. Vi får återvända till den här diskussionen. Jag får be budgetministern, som ju är en samvetsgrann person i vissa avseenden: Samla ihop det här materialet och ge riksdagen tillfälle att ordentligt granska utfallet av 1979 års taxeringsarbete. Det behöver vi för att kunna ta ställning till fortsatta reformer på detta område. Det interpellationssvar som lämnades i dag fyllde inte rimliga krav på information om hur 1979 års taxeringsarbete har gått till. Däremot gav det alldeles för mycket av löften och utfästelser från budgetministerns sida om att det för medborgarna i landet har varit en utmärkt taxering som genomförts.

Herr talman! Kammaren skall efter den här debatten ta ställning till —i sak — om riksdagen skall eller inte skall begära att regeringen förhandlar med Trångfors AB om villkoren för att bolaget skall avstå från sina rättigheter i Sölvbackaströmmarna. Kammaren skall också votera om en del av motiveringen i betänkandet — den del som berör regeringens handläggning och som kan ingå i motiven eller falla bort, hur den första omröstningen än utfaller. Jag skall först ta upp huvudfrågan — förhandlingar eller inte. Först i all korthet något om den faktiska bakgrunden till ärendet, fakta som vi alla i utskottet har varit ense om. Till en början får vi notera att regeringen redan den 8 mars i år har medgivit att tillstånd lämnas för att bygga och bibehålla Sölvbacka kraftstation m.m. Därmed har Trångfors AB fått rättigheter som riksdagen inte kan ta ifrån bolaget genom ett beslut. Vi har inte haft lagliga möjligheter att — ens om vi ville det — upphäva detta regeringens beslut. Vattendomstolens deldom i oktober gör varken till eller från i huvudfrågan. Domstolen har bara haft att konstatera att frågan om företagets tillåtlighet var slutligt avgjord av regeringen. När utskottet har haft att behandla motionerna har vi till att börja med bara konstaterat ett faktum — varken uttalanden eller ändrade riktlinjer kan rubba bolagets rätt. Utskottet är också enigt om att man skall avstyrka de konkret formulerade motionsförslagen. Trots detta fanns det en opinion som ansåg och anser att kraftstationen inte borde få byggas. Den ståndpunkten innebär alltså i sak att regeringen inte borde ha givit sitt medgivande. Den har också uttryckts så, att riksdagen tidigare borde ha fattat beslut som hindrat regeringen från att ge medgivandet — sådana möjligheter finns inom den fysiska riksplaneringens ram. Hur övertygad man än kan vara om att det inte är riktigt att bygga ut Sölvbacka, så står dock samma faktum kvar — medgivandet är redan lämnat. Alla är också eniga om att det inte finns någon appell mot regeringens beslut som sådant. Det diskuterades då i allmänna termer om det var möjligt och lämpligt att staten skulle försöka lösa in bolagets rätt genom expropriation. Utanför utskottet diskuterades t.o.m. en särskild lagstiftning. På den här punkten var emellertid utskottet också helt enigt om att beslut i den riktningen inte skulle övervägas. Kvar stod då en fråga: Skall riksdagen på något sätt försöka få till stånd en frivillig uppgörelse med kraftbolaget som innebär att bolaget avstår från sina rättigheter? Den grundläggande frågan i en sådan situation är givetvis om man på sakliga grunder anser att ett medgivande inte borde ha lämnats. Det är naturligt att man ställer den frågan, även om man inte kan påverka det redan fattade beslutet. Utgångsläget var att riksdagen hösten 1977 ansett att det i vart fall inte fanns anledning att hindra en utbyggnad med hänvisning till övergripande bedömningar inom den fysiska riksplaneringen. I sak var de i utskottet representerade partierna ense om detta. Det förhållandet att socialdemokraterna ville byta ut en del älvsträckor i redan exploaterade älvar mot ett stort ingrepp i den orörda Kalixälven ändrar inte själva faktum. Med denna förutsättning återstod bara att låta tillåtligheten prövas enligt vattenlagens regler. Den ståndpunkten argumenterade socialdemokraterna för redan 1975, och den stod kvar som i princip obestridd även vid riksdagsbeslutet hösten 1977. Riksdagen har självfallet inte möjligheter att — och skall inte heller — göra en allsidig prövning av om det finns möjligheter att medge utbyggnad av en viss älvsträcka enligt vattenlagen. Ett sådant avgörande kräver en noggrann prövning av ett omfattande material och en argumentering för eller emot. Riksdagens roll är att ge normer genom vattenlagen och inte att gå in på tillämpningen av vattenlagen i enskilda fall. I utskottet kunde vi konstatera att vattendomstolen ansett att det ursprungligen avsedda företaget inte var tillåtligt enligt de grundläggande reglerna i vattenlagens andra kapitel. Vi kunde också konstatera att inte heller regeringen ansett att det modifierade företaget var tillåtligt enligt dessa regler. Denna regeringens bedömning kan också förklara varför regeringen inte på nytt begärde ett yttrande från vattendomstolen beträffande det modifierade företaget. De här bedömningarna hade övertygat utskottet om att de som ville skydda älvsträckan inte bara kämpade i egen sak — deras bedömningar i tillåtlighetsfrågan kunde också förenas med bedömningar enligt vattenlagen. Vi hade därmed ytterligare skäl att visa respekt för opinionsyttringar som kom fram. Men kvar stod det faktum att regeringen medgett att tillstånd till utbyggnad skulle ges. Medgivandet hade visserligen grundats på den dispensregel i 4 kap. 18 § vattenlagen som endast regeringen kan använda sig av. Beslutet var dock formellt oantastligt — regeringen hade gjort sina bedömningar med stöd av beslutsmöjligheter som riksdagen gett den i lagens form. Skulle man gå vidare i prövningen innebar det i sak — även om inte formellt — att riksdagen utanför den konstitutionella granskningens ram skulle pröva lämpligheten av regeringens bedömningar i ett enskilt fall. Detta skulle i sin tur vara ett principiellt avsteg från vårt beslutsystem, som i många fall kan sätta en rättighetsinnehavare i ett faktiskt tvångsläge. Vi anser därför att det redan på den grunden inte kan bli tal om förhandlingar med bolaget. Nu kan man kanske säga att i det här speciella fallet finns det inte anledning att särskilt ömma för bolaget. Om regeringen kommer med mössan i hand för att förhandla kan bolaget självfallet utnyttja den situationen till sin fördel. Är staten så angelägen som det då verkar att få en överenskommelse finns det ju från bolagets sida inte någon anledning att pressa sina villkor. Villkoren för staten kan alltså i en överenskommelse lätt bli sämre än i en skadeståndsprocess. Det jag nu har sagt leder in på en fråga: Har man på majoritetssidan någon rimlig uppfattning om på vilken nivå skadeståndskraven ligger? Är man villig att låta staten och skattebetalarna betala hur mycket som helst bara man får ett stopp för företaget? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på de frågorna i den debatt som följer. Jag utgår från att utskottsmajoriteten har vägt kostnaderna för sitt förslag mot andra angelägna utgifter. Det är väl under alla förhållanden klart att det inte rör sig om småpengar. Jag är i det här sammanhanget frestad att ställa en annan fråga: Har man från majoritetens sida övervägt — om man nu har inställningen att utbyggnaden medför större skada än man trott — att i stället kompensera de närmast drabbade ytterligare? Man kan ju tänka sig att kompensera invånarna i Storsjö, fiskeintressena eller kommunen. Kommunen har redan fått 2 milj.kr., som den kanske får betala tillbaka om inte staten tar ansvaret också för dessa pengar. Under alla förhållanden skulle även en sådan generös kompensation ligga på en rimligare och mer överkomlig nivå än om man skall hålla bolaget skadeslöst, och detta kanske med förhandlingsmarginaler. Inställer man arbetena uppkommer det också skador. Vad säger de som vill ha arbete, både direkt på platsen och i tillverkningsledet? Vissa kostnader har också lagts ned som blir samhällsekonomiskt förlorade för alltid. Det kan naturligtvis vara så att majoritetssidan haft de nämnda tankarna men inte ansett sig behöva tänka dem till slut. Det förhandlingsuppdrag man vill ge regeringen är ju vagt formulerat och ger inte regeringen makt att själv sluta ett avtal. Regeringen måste — om den vill tillstyrka en möjlig uppgörelse —- komma tillbaka till riksdagen och få avtalet godkänt och medel anvisade. Jag kan därför inte komma ifrån misstanken att utskottsmajoriteten bara haft det kortsiktiga syftet att av taktiska skäl eller under trycket av lokala opinioner få ett stopp på bygget nu. Och vad händer sedan? Jo — regeringen förhandlar med bolaget och kommer fram till den lägsta ersättningsnivå man kan. Regeringen får då lämna över frågan igen till riksdagen. Regeringen kan tillstyrka att riksdagen godkänner avtalet och begära att pengar anvisas. Den kan också avstyrka och låta riksdagen fatta beslut. I bägge fallen är det vid ett senare riksdagsbeslut som den verkliga frågan avgörs — då vet man vad det kostar. Därmed kommer jag tillbaka till min första fråga: Hur långt vill utskottsmajoriteten gå? Tänker man bestämma sig först vid ett senare riksdagsbeslut har man kanske väckt en mängd förhoppningar, som antingen får köras över eller som psykologiskt driver en riksdagsmajoritet till ett så dyrt beslut som man inte skulle ha fattat om ställningstagandet hade gjorts i dag. Från den synpunkten tycker jag att det är ett förfarande som inte är värdigt riksdagen. På de här skälen har jag och medreservanterna i utskottet kommit till slutsatsen att vi inte bör ge regeringen ett förhandlingsuppdrag. Utskottet har vid sin genomgång av ärendet och regeringens beslut också fått anledning att beröra en del mer allmänna synpunkter på beslutsordningen i fråga om vattenkraften. Huvudpunkten i det som sägs är ett konstaterande av ett faktum som egentligen borde vara en självklarhet. Det är ju självfallet så att frågan om hur mycket vattenkraft vi kan få ut i framtiden i allt väsentligt beror på vilka förutsättningar vi går ut ifrån — vad vi tillåter helt enkelt. Det finns rent tekniska begränsningar i utnyttjandet. Det finns också ekonomiska begränsningar — det är inte lönsamt på sikt. Vi har vattenlagens begränsningar av tillåtligheten. Vi har slutligen begränsningar genom allmänna planeringsbedömningar, där en översiktlig grund lagts genom riksdagsbeslut om riktlinjer. Inom den ramen finns det en viss mängd energi att utvinna. Den mängden blir inte större av ett önskemål om att få ut mer. Vill man ha ut mer så måste man ändra på förutsättningarna: ändra vattenlagen, ändra planeringsriktlinjerna eller ge statsbidrag till de ekonomiskt inte lönsamma projekten. Det är i samtliga fall politiska bedömningar som riksdagen skall göra. Utskottet — bortsett från folkpartisterna som lojalt försvarar varje handlande från folkpartiregeringens sida — påpekar med skärpa att man naturligtvis inte får tänja på vattenlagen för att få ekvationen att gå ihop. Vi påpekar också det som ser ut som en tanke — nämligen att liknande resonemang om att tänja på vattenlagen utan lagändringar förekommer i folkpartiregeringens energiproposition. Vi återkommer till detta i ett senare sammanhang, när FRP-arbetet i dess helhet redovisas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid civilutskottets betänkande nr 5 och till utskottets hemställan i övriga delar.

Herr talman! 1972 ansökte Trångfors AB om tillstånd att bygga ut Sölvbackaströmmarna. Vattendomstolen angav 1974 att hinder förelåg enligt 2 kap. 3§ vattenlagen för denna utbyggnad. Bolaget redovisade 1976 en modifierad form av utbyggnaden, vilken senare har legat till grund för både riksdagens och regeringens beslut i ärendet. Här i riksdagen behandlade vi i december 1977 propositionen 1977/78:57 om riktlinjer för den fysiska riksplaneringen för vattendrag i norra Svealand och Norrland. I den behandlades också Sölvbacka. Riksdagen beslöt att ta den ställningen när det gällde Sölvbacka att företaget ej föll inom område där allmänna planeringssynpunkter skulle utgöra hinder för tillstånd. Regeringen hade alltså att pröva frågan. Vi skall se vilka lagar som reglerar detta. I regeringsformen, 1 kap. 4§, slås fast att riksdagen stiftar lag och granskar rikets styrelse och förvaltning samt att regeringen — enligt denna lags 1 kap. 6 § — styr riket och är ansvarig inför riksdagen. Riksdagen har i vederbörlig ordning stiftat vattenlagen, en lag som skall tillämpas av regering och domstolar och vilken myndigheter och enskilda har att rätta sig efter. Folkpartiregeringen har i fallet Sölvbacka tillämpat vattenlagen och meddelat beslut den 8 mars i år om att utbyggnad fick komma till stånd. I beslutet har det också uppställts särskilda villkor för utbyggnaden. Därmed borde frågan ha varit utagerad. Nu väcktes emellertid, som vi alla vet, två motioner här i riksdagen med hemställan om att Sölvbackaströmmarna inte skulle byggas ut samt att de t. v. skulle undantas från vattenkraftsutbyggnad. Därvid bör vi notera att dessa båda motioner väcktes efter den 8 mars i år, dvs. efter regeringsbeslutet. Sakfrågan var alltså dessförinnan avgjord av regeringen. Detta borde naturligtvis utskottet ha nöjt sig med att konstatera med det tillägg som görs i avsnittet 5.2 beträffande vilket Kjell Mattsson redogjort för utskottsmajoritetens syn. Men jag vill understryka vad Kjell Mattsson sade i sammanhanget, nämligen detta att det inte påverkar vårt ställningstagande när det gäller frågans slutgiltiga avgörande. Som alla vet har en majoritet i utskottet, bestående av sju socialdemokrater och en centerpartist, föreslagit riksdagen att ge regeringen till känna att regeringen skall förhandla med Trångfors AB i syfte att nå en överenskommelse om att bolaget avstår från sin rätt att bygga ut Sölvbacka. Majoriteten i utskottet betraktar detta själv — enligt utskottsbetänkandet — som en extraordinär åtgärd i detta undantagsfall. Och visst kan vi vara överens om att det här är någonting helt unikt. Med vad man skulle kunna kalla ett konstgrepp lyckas majoriteten i civilutskottet att med anledning av motionsyrkandena få ett tillkännagivande om denna förhandling. Detta är närmast att betrakta som ett utskottsinitiativ, baserat på minsta möjliga majoritet, 8 röster mot 7. Men detta var ju inte riksdagens syfte med utskottsinitiativet när det infördes. Jag har svårt att förstå, och kan inte heller acceptera, att utskottsmajoriteten så lätt blundar för reglerna i grundlagen om fördelningen mellan regering och riksdag när det gäller kompetensen. Riksdagen stiftar lagar, och regeringen har att tillämpa dem. Skulle det i det aktuella fallet vara så, att regeringen har överträtt eller missbedömt gällande lagstiftning, skall den frågan tas upp vid den grundlagsenliga granskning som riksdagen har att göra av rikets styrelse, men det är ju en helt annan fråga än den vi nu behandlar. Tidigare har riksdagen varit helt enig om att riksdagens ställningstagande i vattenkraftsfrågor skall begränsas till beslut om riktlinjer av riksplaneringskaraktär och inte ledas in på prövningsteman, där domstolar och regering bör handha tillämpningen av de beslut som riksdagen har fattat. Om nu grunderna för denna tillämpning anses otillfredsställande, och på den saken kan man naturligtvis eventuellt ha synpunkter, borde givetvis utskottsmajoriteten ha lagt fram förslag om ändringar av de lagar som reglerar detta område, men det har den alltså inte gjort i det här fallet. Retroaktivt skulle detta naturligtvis inte ha kunnat hjälpa Sölvbacka. Men på ett närmast fegt sätt har man då kommit fram med det förslag om förhandlingar som här föreligger. Dessa förhandlingar kommer, om det beslutas så av riksdagen i dag, att försätta den nuvarande regeringen i en utomordentligt svår förhandlingssituation. Enligt förslaget får regeringen inte heller många ledtrådar för hur den skall agera vid dessa förhandlingar. Det är alltså ett helt nytt påfund som vi fått stifta bekantskap med i dag. Liksom Kjell Mattsson måste jag ställa några frågor till utskottsmajoritetens talesman. Min första fråga är densamma som Kjell Mattsson ställde. 1. Har ni någon uppfattning om vilka kostnader staten kommer att få ta på sig om utbyggnaden uteblir? 2. Om bolaget begär att få bygga ut en annan från kraftsynpunkt likvärdig älvsträcka, hur ställer ni er då till detta? Kan man f. ö. i dag räkna med att ett sådant projekt går att genomföra utan hinder efter vad som nu förevarit? 3. Skulle bolaget ersättas med motsvarande kvantitet olja för att producera den elkraft som Sölvbacka skulle ha givit? Enligt uppgift behövs för detta ändamål 16 000 m? olja per år. 4. Vad händer om dessa förhandlingar helt spricker? Jag förstår att dessa frågor kan vara obehagliga att diskutera, men jag tycker att man från majoritetens sida åtminstone kunde ha antytt hur man ser på dessa långt ifrån oväsentliga frågor. Vidare är jag intresserad av att få veta hur man tänker sig att ordna sysselsättningen för de ca 75 man som blir utan arbete om projektet skrinläggs. Enligt uppgift skulle de ha haft arbete säkrat under två år vid ett kraftverksbygge. Slutligen och sammanfattningsvis, herr talman, vill jag anföra följande: Om riksdagen följer majoritetens förslag, kommer förtroendet för statsmakterna att minska. Det är och måste vara en princip ställd över all diskussion att av riksdagen stiftade lagar och av regeringen på grundval därav fattade beslut måste stå fast. Något utrymme för konstruktioner av det slag som utskottsmajoriteten föreslår bör inte få förekomma i en rättsstat. Rättssäkerheten måste ställas mycket högt — och den är inte förhandlingsbar. Det borde inte vara svårt för riksdagen att avstå från det erbjudande som utskottsmajoriteten här gör. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 och i övrigt till vad utskottet anfört i avsnitten 5.1 och 5.2.

Herr talman! Jag vill börja med ett citat: ”Allmänt sett bör riksdagens ställningstagande ——— begränsas till beslut om riktlinjer av riksplaneringskaraktär och inte ledas in på prövningsteman där domstolar och regeringen bör handha tillämpningen av riksdagens beslut.” Citatet är återgivet i det utskottsbetänkande vi nu skall ta ställning till. Det kommer från en socialdemokratisk reservation från 1975. Det är bara fyra år sedan socialdemokraterna skrev så. Jag delar fortfarande den uppfattning man redovisade där. Riksdagen skall stifta lagar som gäller generellt. Dessa lagar skall vi alla tolka och följa efter bästa förmåga, och så brukar vi normalt handla i det här landet. Men nu har samma parti som skrev detta tydligen ändrat mening. Folkpartiregeringen har i ett enskilt ärende gjort sin bedömning och fattat ett beslut — ett beslut som gäller som sista instans. För det beslutet, som för de flesta som en regering måste fatta, gäller att några blir nöjda, andra blir det inte. Men för alla regeringsbeslut i enskilda ärenden har alltid tidigare även för motståndaren gällt den gamla spelregeln att när beslut väl är fattade skall vi alla lojalt följa dem. Alla demokratiska partier i riksdagen har tidigare varit fullständigt eniga om den principen och rättat sig därefter. Så är det tydligen inte längre, och det tycker jag är allvarligt. Herr talman! Jag har respekt för dem som av naturvårdsskäl inte vill bygga ut Sölvbacka, liksom jag naturligtvis har respekt för dem som menar att här är situationen sådan att en utbyggnad av Sölvbacka är av synnerlig betydelse och därför måste tillåtas. Men, herr talman, just detta att man i sakfrågan på goda grunder kan förstå argumenten på båda sidor gör det nödvändigt för mig att deklarera att jag har ingen respekt för dem som inte vill respektera och finna sig i på lagliga grunder fattade beslut. Folkpartiregeringen sade den 8 mars ja till en utbyggnad av Sölvbacka och åberopade en dispensregel i vattenlagen. Utskottsmajoriteten tycks nu vilja göra gällande att den regeln inte borde ha varit tillämplig därför att den bara har varit åberopad i ett enda fall tidigare. Men nu är det faktiskt så att ”synnerlig” inte är detsamma som en enda gång. Uttrycket synnerlig betyder en rekommendation till stor återhållsamhet, och jag vill hävda att har man sagt ja i 2 fall av 17, då har man varit mycket återhållsam. Sedan verkar det av skrivningen att döma som om utskottsmajoriteten ville försöka göra sak av att märka ord, och då blir man bekymrad. I vattenlagen står att ett företag skall vara av synnerlig betydelse ur allmän synpunkt för att dispens skall få ges av regeringen. Nu är varken begreppet synnerlig eller begreppet allmän synpunkt så där särskilt stringent att man ens kan gå runt i riksdagshuset och få en enstämmig förklaring till vad lagstiftaren, riksdagen, menar. Men en sak är säker: när riksdagen använder sådana uttryck så innebär det att man överlåter åt dem som skall fatta beslutet att noggrant pröva alla omständigheter, att övertyga sig själva om att starka skäl talar för ett undantag, därför att här måste man också se till den allmänna nyttan. Jag tror också att alla begriper att om uttrycket allmän synpunkt används i samband med vattenkraft så gäller det energi. Det finns nämligen ett allmänt intresse i vårt land av att få energi. Vi kan inte få den enbart genom olja. Det vet alla numera. Vi vill inte ha den enbart genom kärnkraft. Vi måste vara beredda att bruka våra egna tillgångar. Vi skall göra det med stor försiktighet, och det är därför vi ställer villkor när vi tillåter utbyggnad. Men vi kan för den skull inte blunda för verkligheten. Vi bor i ett industrialiserat land, vi lever av vår industri. Den kan bara leva om vi har energi. Varje regering, oavsett vilket parti eller vilket block som har makten, måste därför vara beredd att ta sitt ansvar för landets energiförsörjning. Varje regering måste också vara beredd att fatta beslut som inte tilltalar alla och som därför blir kritiserade. Men vad varje regering faktiskt borde kunna vänta sig är att åtminstone riksdagen håller på sådana regler som säger att det är riksdagen som stiftar lag och fattar beslut om riktlinjer men att riksdagen överlåter åt regeringen att fatta beslut i enskilda fall. Att ett antal demonstranter inte är så kunniga i statskunskap må vara dem förlåtet. Men här i huset borde man veta bättre. Utskottsmajoriteten har i Sölvbackafallet också gjort några antaganden om hur folkpartiregeringen kanske har tänkt. Och då ägnar man sig åt indiciebevisning, där man åberopar energipropositionen. Jag kan bara konstatera att det rör sig om helt obevisade påståenden. Naturligtvis kan det uppstå situationer när det kan finnas skäl att ompröva ett slutligt fattat beslut. Men då måste det ha inträffat några nya omständigheter som inte varit kända när beslutet togs. I detta fall har absolut ingenting sådant hänt. Kommunfullmäktige i Bergs kommun, som med knapp majoritet hade tillstyrkt utbyggnaden, har någon månad efteråt ångrat sig och med lika knapp majoritet avstyrkt. Här vill jag först bara upplysa om att om man voterar i Bergs kommun i dag lär röstsiffrorna på nytt bli ändrade. I dag sägs det att en större majoritet är för en utbyggnad. Men nu är det också så att lagstiftaren visserligen har menat att man bör ta stor hänsyn till den lokala opinionen men att den är en av många faktorer som måste vägas in i den totala bedömningen. Lagstiftaren har inte sagt att enbart fullmäktiges ja eller nej är avgörande — i så fall behövs inget regeringsbeslut. Och jag tror faktiskt att vi alla är eniga om att när det gäller utbyggnaden av vattenkraft — eller motsatsen: bevarandet av våra älvar — då har frågan ett så allmänt intresse att den inte enbart kan avgöras genom att man i varje ögonblick lyssnar på en lika högljudd som svängande opinion. Till sist: det är inte första och säkert inte sista gången vi debatterar älvar och vattenkraft i det här huset. Bådadera är så viktiga att vi vill och måste göra det många gånger. Men om riksdagen nu följer utskottsmajoriteten skapar vi ett prejudikat som verkligen kan ställa till trassel i fortsättningen. Om vi tar upp ett enskilt regeringsbeslut om utbyggnad till omprövning måste man befara att det finns många som väntar sig att vi skall ta upp fler. Jag undrar vilken regering som ser fram emot en sådan beslutssituation. Dessutom har utskottsmajoriteten på ett suveränt sätt undvikit att nämna ett enda ord om kostnaderna.